Herr talman! Bostadsministern måste ha lyssnat dåligt på de synpunkter som skogsbrukets representanter har framfört. Skogsindustrierna har en lokal betydelse. Många av landets kommuner som har ett stort och omfattande skogsbruk är för små för att ha tillgång till den nödvändiga expertisen. Detta innebär med andra ord att turismen många gånger kommer att bli den stora kommunala ambitionen på bekostnad av skogsbruket. Med det förslag som tydligen nu ligger hos lagrådet avhänder man sig möjligheten att påverka den kommunala planeringen genom begränsningar när det gäller områdesbestämningar och begränsade möjligheter när det gäller att påverka översiktsplanerna. I stort sett det enda som länsstyrelserna som statlig institution och bevakare på länsplanet skall kunna göra är att på något sätt fungera som ett samrådsorgan. Kompetensen att bedöma sådana här frågor på det kommunala planet är inte särskilt utvecklad. Risken är att vi får olika skogsbrukspolitik i olika delar av landet, och det är inte svensk skogsindustri betjänt av.

Herr talman! Jag vet att både moderater och socialdemokrater är intresserade av en central statsmakt. Vi moderater vill ha en mycket begränsad, men stark statsmakt. Enligt de förslag och tankar som kommer från bostadsdepartementet är det enbart när det gäller riksintressen som man från statens sida har möjlighet att påverka den kommunala planeringen. Därför kan jag ändå inte — hur övertygande och förtroendefullt än bostadsministern försöker ge uttryck för en motsatt uppfattning — vara övertygad om att statens möjligheter trots allt kommer att vara lika väl utvecklade. Herr talman! Vi avhänder staten dess möjligheter att skapa en enhetlig, för hela landet gemensam, skogsbrukspolitik.

Herr talman! När nu bostadsministern utvecklar sina tankegångar, finns det all anledning att ifrågasätta varför inte bostadsministern på ett renhårigt sätt har kunnat ge uttryck för dessa tankegångar, som tydligen finns ganska klart uttänkta på departementet, i det svar som jag fick på mina frågor.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

Herr talman!

Regeringen tillmäter båda ESK-mötena stor vikt. Vad gäller Ottawamötet, som äger rum i april-juni 1985, har inom utrikesdepartementet tillsatts en arbetsgrupp bestående av tjänstemän som handlägger ESK-frågor och frågor som rör mänskliga rättigheter. För att säkerställa kontakterna med de svenska organisationer som är engagerade i frågor beträffande mänskliga rättigheter har jag inbjudit dem att delta i en informell referensgrupp. Bernmötet äger rum våren 1986. Det är ännu för tidigt att säga något om förberedelserna för detta möte. Det finns sannolikt anledning återkomma till denna fråga. Jag har uppfattat Anita Bråkenhielms fråga i dess senare del så, att den del av Helsingforsdokumentet hon avser är dess bestämmelser om förbättrade arbetsvillkor för journalister. I denna del säger sig de deltagande staterna ha för avsikt att ”i välvillig anda och inom en lämplig och rimlig tidsram pröva ansökningar från journalister om viseringar”. Beträffande den svenska inställningen till Helsingforsdokumentet vill jag med skärpa understryka, att Sverige i umgänget med andra stater konsekvent har hävdat vikten av respekt för detta dokument i alla dess delar. Informationsflöde över gränserna har central betydelse för att bygga upp en anda av förtroende, som gynnar utvecklingen av goda förbindelser mellan staterna. Regeringens handlande i det fall Anita Bråkenhielm åsyftar står i överensstämmelse med denna politik.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret på min fråga även om det i vissa delar fyller mig med häpnad. Grundprinciperna om erkännandet av de mänskliga och medborgerliga rättigheterna finns med i samma korg i Helsingforsdokumentet som embryot till de förtroendeoch säkerhetsskapande åtgärder som är Stockholmskonferensens speciella beting i den fortsatta ESK-processen. De utvecklas dock närmare i de båda övriga korgarna, och frågorna hör inte hemma i Stockholmskonferensen. Säkert är det den bästa vägen till framgång om varje del av processen koncentrerar sig på sina uppgifter. Försök att dra in diverse frågor som mer eller mindre faller utanför Stockholmskonferensens mandat har förvisso ändå inte saknats. Men det hindrar inte att de fora där frågorna om mänskliga rättigheter skall föras vidare bör tillmätas samma tyngd. Utan framsteg vad gäller mänskliga kontakter, respekten för tros-, yttrande-, och rörelsefrihet, människors rätt att träffa varandra och återförenas med anhöriga, kan det förtroende som är förutsättningen för framsteg mot ett nedrustningsmandat inte åstadkommas. Jag tackar för den redogörelse utrikesministern lämnade över det svenska arbetet inför Ottawamötet. Det är tillfredsställande att svenska organisationer som är engagerade i frågan skall ha kontakt med arbetet. Men på vilket sätt kommer kontakterna mellan processens olika delar att fortlöpande upprätthållas? Kommer det att vara ett svenskt intresse att kontrollera att framsteg sker någorlunda parallellt i de olika delarna? Oroväckande i marginalen av de massiva övergrepp mot demonstrationsfrihet, föreningsoch yttrandefrihet och hinder för människors rörelsefrihet som är legio bakom järnridån är den behandling som svenska journalister nyligen har utsatts för. Det är närmast den svenska regeringens engagemang eller brist på engagemang i dessa frågor som jag vill ta upp. Menar utrikesministern att det är i överensstämmelse med tillämpande av ESK-processen i en anda av förtroende att inte bry sig om att en svensk journalist inte får inresevisum när en svensk minister reser till Sovjetunionien? Jag är visserligen ingen oreserverad beundrare i alla sammanhang av tidningen Expressen, men nog tycker jag att dess journalist borde ha haft rätt att följa med, om man skall tillämpa ESK-processen i en god anda. Har regeringen på något sätt reagerat efter det att en annan svensk journalist utan godtagbar förklaring har utvisats från ett annat kommunistland med vilket vi inom ESK-processen har ett intimt samarbete? Jag kan inte finna att regeringens handlande i dessa frågor står i överensstämmelse med någonting som kan kallas tillämpande av ESK processen i en god anda.

Herr talman! När Anita Bråkenhielm anklagar regeringen för att inte fullgöra sina uppgifter vid konferensen i Ottawa vill jag erinra om att den äger rum under 1985. När Anita Bråkenhielm vidare anklagar oss för att inte fullgöra våra uppgifter när det gäller konferensen i Bern vill jag till yttermera visso tillägga att den äger rum 1986. Kritik av vårt uppträdande vid dessa två konferenser kan lämpligen anstå åtminstone tills de båda har börjat. Vad så gäller sambandet mellan dessa konferenser är det uppenbart att det finns ett samband, men det är knappast meningen — och det tycktes Anita Bråkenhielm själv också anse, att man skall ställa villkor vid den ena konferensen för uppträdande vid den andra. Om vi sedan, herr talman, här i kammaren och under kammarens överläggningar skall ta upp ett enskilt ärende, vill jag nämna att en journalist som sökt men förvägrats visum till Sovjetunionien i samband med kommunikationsministerns besök vände sig till kommunikationsministern en och en halv timme innan flyget skulle lämna Arlanda. Kommunikationsministern kontaktade då utrikesdepartementets pressbyrå, som i sin tur vände sig till Sovjetambassaden. Ambassaden underrättades om att den visumsökande var journalist på en stor dagstidning — huruvida vi beundrar den eller inte saknar all betydelse — och att det var på tidningens uppdrag som resan skulle företas. Detta är det korrekta förfaringssättet. Jag tror inte att vederbörande journalist skulle ha blivit mer hjälpt, om man från svensk sida skulle ha vädjat till ambassaden att bevilja visum eller rent av hotat med att kommunikationsministerns resa skulle inställas, om visumansökan avslogs.

Herr talman! Jag förstår inte hur mitt inlägg kan missförstås så till den grad som att jag har kritiserat det svenska agerandet inför ESK-mötena i Ottava och Bern. Tvärtom tackade jag för den redogörelse som har givits, och jag frågade bara på vilket sätt sambandet mellan de olika delarna av ESK processen skulle upprätthållas. Det var inte någon kritik — det var en kompletterande fråga. Vad jag kritiserade var att utrikesministern gav uttryck för uppfattningen att det var en tillämpning av ESK-processen i god anda att inte bry sig om huruvida en journalist fick inresevisum eller inte. Det är klart att det hade varit klarläggande, om det i det ursprungliga svaret hade meddelats att vederbörande journalist sökte sitt inresevisum en och en halv timme före avresan. Det är naturligtvis inte i särskilt god tid, och det kan klandras. Men utrikesministern säger att han inte vet om ansökan hade kunnat behandlas mer välvilligt, om man hade vänt sig till ambassaden. Man vände sig alltså inte till vederbörande ambassad — man försökte inte att se till att journalisten kunde få följa med. Det kunde man naturligtvis ha gjort. Jag hoppas att jag kan få en försäkran om att man även i fortsättningen tycker att det är viktigt att ha möjlighet att samla information, även för dagstidningsjournalister, över gränserna i de länder som har skrivit under ESK-överenskommelsen. Vi behöver inte vara så överdrivet försiktiga. Som en kontrast kan man ju nämna fransmännen, som aldrig har huttlat med sin respekt för dessa frioch rättigheter och som har lyckats med en betydligt svårare uppgift, nämligen att få en fransk journalist snabbt frigiven från 18 års fängelse i ett sovjetiskt-afghanskt fängelse. Jag tror inte att man är hjälpt med att ständigt iaktta en så överdriven försiktighet i detta umgänge.

Herr talman! Enligt de regler som gäller här i kammaren har Anita Bråkenhielm i förväg fått det svar som jag nyss läste upp. Det har lämnats skriftligt. Jag kan inte förstå hur det med svaret i handen är möjligt att påstå att jag skulle ha sagt att det var tillämpning av Helsingforsavtalet i god anda att vägra en journalist inresevisum. Det finns ju ingenting som säger detta i det lämnade svaret. Därutöver vill jag säga att jag inte finner det vara en ovanlig händelse att jag står inför frågan om vi i Sverige skall bevilja visum eller inte när någon ansöker om ett sådant. Det beslutet ankommer det på mig att fatta när det gäller människor i diplomatisk tjänst eller med anknytning därtill. I de fallen bygger jag mitt beslut uteslutande på vad svenska myndigheter har sagt. Om en främmande makt skulle försöka att på något sätt få inflytande över de svenska myndigheternas beslut, skulle det inte påverka mig.
Herr talman! Jag har mycket riktigt fått svaret skriftligt. Jag har det här. Utrikesministern konstaterar att min fråga uppenbarligen rör det fall där en svensk journalist inte fick inresevisum. I svaret står det: ”Informationsflöde över gränserna har central betydelse för att bygga upp en anda av förtroende, som gynnar utvecklingen av goda förbindelser mellan staterna. Regeringens handlande i det fall Anita Bråkenhielm åsyftar står i överensstämmelse med denna politik.” Det är klart att det inte är den svenska regeringen som har vägrat inresevisum eller något sådant. Det har jag heller inte påstått. Men regeringen har handlat på ett sätt som visar att man inte har tillmätt det förhållandet särskilt stor vikt att journalisten i fråga inte fick följa med. Vad jag tycker är litet förvånande är just att det skulle stå i överensstämmelse med påståendet att informationsflöde över gränserna har central betydelse och att det här skulle innebära att man tillämpar avtalet i en god anda.
Herr talman! Till all lycka förs det protokoll över vad som sägs här i kammaren. Det lär således klart och tydligt kunna framstå att jag inte har gjort en sådan sammankoppling som Anita Bråkenhielm talar om. När jag talar om att regeringens handlande i det fall som Anita Bråkenhielm åsyftar står i överensstämmelse med vår politik, är det naturligtvis den svenska regeringens handlande jag avser. Låt mig dessutom beträffande Anita Bråkenhielms sinne för proportioner säga att jämförelsen mellan en journalist som döms till 18 års fängelse under utförande av sitt arbete och en annan journalist som blir förvägrad visum rör två ganska olika saker. Men enligt Anita Bråkenhielm är de jämförliga.
Herr talman! Naturligtvis är dessa båda händelser inte jämförliga. Det är svårt att utveckla en ram kring vad man säger i så här utomordentligt korta repliker. Vad jag emellertid ville påstå är att fransmännen, trots att de alltid visat en mycket utpräglad fasthet i sådana här frågor — t.ex. i fallet Andrej Sacharov — inte mötte oöverstigliga svårigheter i en så utomordentligt svår fråga som det här ju måste ha varit. Den svenska regeringens handlande i det fall jag åsyftar var ju att regeringens representant reste, trots att en svensk journalist inte fick inresevisum.
Herr talman! Få länder torde göra mer för sina medborgare, om de berövas sin frihet i utlandet, än vad Sverige gör. Vi kan vara beredda att ytterligare förstärka dessa insatser. Det råder väl inget tvivel om att vi, i en situation liknande den i det franska fallet som här åberopades, skulle ha lagt ned all möda på att lösa frågan på ett effektivt sätt. Däremot är frågan om den svenska regeringen gentemot en annan regering skall blanda sig i när det gäller en visumansökan i ett individuellt fall — utöver att vi upplyser om att det rör sig om en journalist, vilket vi faktiskt har gjort, utan de tvivelaktiga slängar mot tidningen Expressen som Anita Bråkenhielm tillåtit sig här i kammaren.
Herr talman! Jag tvivlar inte på att den svenska regeringen skulle göra sitt yttersta om någon svensk journalist hade hamnat i en så prekär situation som det varit fråga om för den franske journalisten. Vad det gäller är snarare att fransmännen har lyckats med detta trots att de i andra, mindre trängda mål har varit mycket konsekventa i att högljutt och bestämt hävda ESK-överenskommelsens olika delar även beträffande de mänskliga rättigheterna, vilket skulle kunna vara en parallell till att man kanske är oerhört försiktig från svensk sida i motsvarande fall.
Herr talman! Låt mig bara klargöra att den svenska regeringen skulle handla till stöd för en svensk medborgare som berövats sin frihet oavsett om ESK-processen ägt rum eller inte.

Herr talman! Ann-Cathrine Haglund har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att få klarhet i om ryktena om rättegångsförberedelser mot två judiska sovjetmedborgare, Aleksandr Cholmianskij och Julij Edelstein, är sanna samt om jag, ifall dessa rykten bekräftas, är beredd att trycka på så att förberedelserna för dessa rättegångar avbryts och de mänskliga rättigheterna respekteras. Det finns tillförlitliga uppgifter om att sovjetiska myndigheter på olika sätt försvårar den judiska minoritetens religiösa och kulturella liv. Den information jag förfogar över tyder på att det är just judisk religion och kultur som Aleksandr Cholmianskij och Julij Edelstein ägnar sitt intresse. Båda är lärare i hebreiska. Cholmianskij sitter, såvitt mig är bekant, häktad anklagad för s.k. ligistdåd. Det är oklart på vilken grund denna anklagelse vilar. Edelstein uppges vara arresterad och anklagad för innehav av narkotika. Uppgifterna om Cholmianskij och Edelstein, liksom om myndighetsingripanden mot andra sovjetmedborgare av judiskt ursprung, ger mig anledning att ånyo understryka den oro regeringen känner över de sovjetiska judarnas situation. Regeringen har i internationella sammanhang och direkt med sovjetiska myndigheter tagit upp såväl den allmänna frågan om judarnas situation i Sovjetunionen som enskilda sovjetmedborgares belägenhet. Regeringen kommer att pröva varje möjlighet att göra framställningar i enskilda fall. Ibland kan förutsättningarna att nå resultat vara större om vi undviker att ge offentlighet åt våra ansträngningar.

Herr talman! Jag vill tacka utrikesministern för svaret på min fråga. Jag förstår av svaret att utrikesministern delar min oro. Situationen för de sovjetiska judar som vill lämna Sovjet för att resa till Israel tycks nu vara sämre än på mycket länge. De sovjetiska myndigheterna har nästan strypt all emigration. Under år 1984 hade t.o.m. september månad endast 721 personer fått lämna Sovjet — att jämföra med 51 303 år 1979. Allt fler exempel på en antisemitisk kampanj dyker upp i sovjetiska massmedia. Jakten på lärare i hebreiska och judisk kultur och religion verkar ha intensifierats på ett oroande sätt. Anklagelserna mot Aleksandr Cholmianskij och Julij Edelstein verkar vara ett led i denna kampanj. Deras situation är djupt bekymmersam. Cholmianskij, en 34-årig dataingenjör, sökte utresevisum redan 1978 men fick avslag och har fått avslag många gånger sedan dess. Under tiden har han studerat och undervisat i hebreiska. Enligt uppgift gjorde KGB en husundersökning efter hans arrestering och konfiskerade hans hebreiska böcker. Skälet till arresteringen sades vara ”huliganism”, en sovjetisk beteckning för antisocialt beteende och lösdriveri. Anklagelserna och bevisen mot honom var tydligen inte tillräckliga. Vid en förnyad husundersökning säger sig KGB:s män ha hittat bl.a. en revolver med patroner. Att äga en revolver i Sovjet är näst intill omöjligt. Hela hans familj bedyrar att revolvern inte fanns där före undersökningen. Hos Edelstein, en 26-årig lärare, gjordes också husundersökning. KGB sägs ha funnit en ask med en sten och en tobakspung. Edelstein arresterades för narkotikainnehav. Enligt åtalet var stenen opium, och tobaken kallades hasch. Edelstein är dock en allvarlig och djupt troende jude som aldrig skulle befatta sig med eller pröva narkotika. Situationen för dessa båda är ytterst allvarlig. Vapeninnehav resp. narkotikainnehav kan resultera i mångåriga fängelsestraff, men datum för rättegång har tydligen ännu inte utsatts. Vi kan inte stillatigande höra talas om hur de mänskliga rättigheterna förtrycks för dessa människor. Allt tyder på att Edelstein och Cholmianskij är utsatta för falska anklagelser, en grym komplott i avsikt att kväsa den kärna av aktiva refusniks som lär ut hebreiska, judisk religion och kultur. Josef Begun, som har undervisat i hebreiska, dömdes till tolv års läger. Nu anklagas Edelstein och Cholmianskij, dessutom med falska anklagelser. Det särskilt allvarliga är att det är första gången man använder falska bevis. Vare sig vapen eller narkotika har enligt de arresterades anhöriga förekommit i de berördas hem. Herr talman! Jag vill vädja till utrikesministern att följa de här männens öden och att försöka fortsätta påverka deras situation i positiv riktning. Jag utläser ur svaret att så kommer att ske. Jag vill också vädja till regeringen att fortsätta att påverka med bestämdhet, så att judarna i Sovjet får sina mänskliga frioch rättigheter.
Herr talman! Samma dag som Ann-Cathrine Haglund ställde frågan i riksdagen vände sig ledamöter av riksdagens samtliga fem partier i en skrivelse till sina kolleger i Högsta Sovjet och framförde samma synpunkter som Ann-Cathrine Haglund nu har framfört och som jag i betydande utsträckning har instämt i. Jag menar att vi alla har anledning att observera och inskrida mot de olika former av rasförtryck som kan förekomma och där otvivelaktigt judarnas behandling i Sovjetunionen är ett mörkt kapitel.
Herr talman! Jag vill tacka utrikesministern också för de sista orden. Det är bra att vi är överens om att vi måste följa dels dessa två mäns öden, dels situationen för den judiska minoriteten över huvud taget, eftersom deras situation i Sovjet är utomordentligt allvarlig. Det gäller just den som har ansökt om utresetillstånd och som har vägrats det, de s.k. refusniks. Situationen för dem är utomordentligt allvarlig i många fall. Det nu inträffade tolkas som en skärpning av situationen för refusniks.

Herr talman! Anita Bråkenhielm har frågat om jag avser att vidta några åtgärder, om uppmaningar till blockadaktioner mot ambassader blir en av inflytelserika personer eller organisationer vedertagen metod i opinionsbildningen för fred och nedrustning. Som regeringen och dess företrädare vid många tillfällen framhållit, fäster regeringen stor vikt vid enskildas och organisationers engagemang i arbetet för fred och nedrustning. Detta gäller i särskilt hög grad kampen mot kapprustningen på kärnvapenområdet. I dag pågår varken bilaterala eller multilaterala förhandlingar om kärnvapen. Såväl regeringar som enskilda och grupper är givetvis starkt oroade av detta förhållande. Den svenska regeringen har för sin del vid många tillfällen många gånger gett uttryck åt denna oro. Folkrörelser och andra ideella organisationer i Sverige och i andra länder verkar på olika sätt aktivt för fred och nedrustning. Människornas oro och engagemang tar sig många uttryck. De skriver till beslutsfattarna, de ringer dem, de demonstrerar, de antar resolutioner. Det är naturligt att de vänder sig också till kärnvapenstaterna, som bär ansvaret för kärnvapenkapprustningen. Det säger sig självt att detta bör ske med tillbörlig respekt för t.ex. utländska ambassaders möjlighet att bedriva sin verksamhet. Regeringen kommer också i fortsättningen att värna om människornas engagemang som ett omistligt inslag i vårt demokratiska samhälle.

Herr talman! Låt mig först, för att inga missförstånd skall uppstå, påpeka att jag ingalunda är ute efter att uppmuntra regeringen att lägga sig i yttrandefriheten, demonstrationsfriheten eller ens tryckfriheten i landet. Även om andra i regeringen har gjort andra bedömningar har jag också konstaterat att utrikesministern själv, bl.a. i ett TV-framträdande nyligen, tagit avstånd från tanken att lägga sig i vad fristående debattörer eller författare publicerar, även om det kan tänkas reta fträmmande beskickningar i landet. Men det finns kanaler som inte kan kallas fristående utan som mer eller mindre direkt måste uppfattas som regeringens egna språkrör. Den svenska kyrkans ställning är förvisso unik i kristenheten och kanske inte alltför avundsvärd. Dess frihet gentemot statsmakterna är inte vad man skulle Önska ett vitalt trossamfund, men nu är det som det är och då ställer man sig litet undrande till Lundastiftets Fredsbulletin när man skriver om aktiviteterna under sommarens fredsläger. Under rubriken ”MUDI-MUMS” och Civil olydnad får man läsa om hur man i ickevåldsgruppen fått lära sig hur man är olydig. Man talar också om att bland aktiviteterna har förekommit solidarisk matlagning, skogspromenader med växtbotanisering, civil olydnad och intressanta föredrag. Detta är ett gränsfall, kanske lämpligt för någon liten privat undran om utrikesministern någon gång skulle stöta samman med biskopen i Lund eller ärkebiskopen. Mera graverande är när utrikesdepartementets speciella ambassadör för nedrustningsfrågor, allmänt betraktad som regeringens speciella kontaktperson för fredsrörelsen, uppmanar ett av våra större fackförbund till blockad av ambassaderna som ett lämpligt sätt att föra fredsarbetet framåt. Av artikeln i tidningen Fabriksarbetaren framgår för säkerhets skull: Hon tar emot på sitt tjänsterum i utrikesdepartementet. Jag vill för tydlighets skull fråga utrikesministern: När ambassadör Maj Britt Theorin i tidningen Fabriksarbetaren säger ”Blockera, baske mig, deras ambassader” — jag ber om ursäkt för språkbruket, men jag måste citera som det står — är uppmaningen då sanktionerad av departementets ledning? Om inte, kommer utrikesministern här eller på något annat sätt att tillkännage sitt avståndstagande från den sortens metoder i av utrikesdepartementet direkt uppmuntrad opinionsbildning för fredsarbetet?

Herr talman! Till frågan om civil olydnad vill jag inte lämna några ytterligare bidrag. Statsministern, kyrkoministern och jag sammanträffade med ärkebiskopen och ett antal kyrkoledare för någon månad sedan för att diskutera etiska problem. På dessa kyrkoledares begäran fanns också på föredragningslistan frågan om civil olydnad. Några mer omfattande exempelsamlingar gavs inte från trossamfundens håll. Från regeringens sida tillfogade vi endast att vi inte kan acceptera former som bryter mot gällande lag. Herr talman! Med anledning av den artikel som Anita Bråkenhielm hänsyftar på vill jag först säga att det aldrig skulle falla mig in att i förväg granska eller sanktionera artiklar. Jag tror heller inte att jag har något intresse av att efteråt klandra artiklarna, utan de får stå för vederbörandes egen räkning. När det gäller den intervju som har gjorts med Maj Britt Theorin vill jag peka på att hon enligt artikeltexten säger att människorna måste reagera — man måste tvinga ledarna till förhandlingsbordet. Hon fortsätter: ”Protestera varje gång de testar sina kärnvapen! Ring eller skriv till deras ambassader! Demonstrera!” Sedan har artikeln fått en rubrik där det står: Blockera ambassaderna! Men det förekommer inte så sällan att en rubrik inte helt täcker innehållet. Detsamma är heller inte så sällan förhållandet med ingressen, och i det här fallet är ingressen inte överensstämmande med den övriga texten.
Herr talman! Jag tackar utrikesministern för kompletteringen av hans svar. Det var speciellt tillfredsställande att få veta att kontakter redan har förekommit med kyrkoledarna, och jag är tacksam för den upplysning som givits om vad regeringen har sagt i dessa överläggningar. Vad gäller ambassadör Theorin är det naturligtvis riktigt att man aldrig som artikelförfattare eller som intervjuobjekt står för rubriken. Det är andra människor som sätter den. Det finns också väldigt mycket positivt att säga om innehållet i artikeln, men det förefaller ändå helt klart att vad som står i ingressen inte är rubriksättarens påhitt. Där står faktiskt: Ring! Blockera, baske mig, deras ambassader! Naturligtvis skall utrikesministern inte i förväg granska vad som skrivs, inte ens i intervjuer med sina medarbetare. Jag tycker dock att det hade varit tillfredsställande, om vi hade fått någon form av kommentar från utrikesdepartementets ledning, där det klargörs vad man tycker om denna typ av uppmaningar när de kommer direkt från departementet.

Herr talman! Tommy Franzén har frågat mig om vilka initiativ regeringen kommer att ta för att uppmärksamma en thailändsk ockupation av tre byar i Laos och om vad regeringen kommer att göra för att medverka till att Thailand återlämnar det ockuperade området. Tvisten mellan Laos och Thailand gäller överhögheten över de tre byarna Ban Sawong, Ban Klang och Ban Mai. De har en befolkning om sammanlagt ca 1 100 människor och ligger i en öde bergstrakt på gränsen mellan de två länderna. Enligt laotisk uppfattning tillhör de den laotiska provinsen Chaiaboury, och enligt thailändsk uppfattning tillhör de Khoke-distriktet i provinsen Uttaradi. Ingen av regeringarna har emellertid haft den faktiska administrativa kontrollen, då byarna under lång tid behärskats av en till största delen lokalt rekryterad kommunistisk gerilla. De thailändska trupper som i våras besatte de tre byarna har nu dragits tillbaka men befinner sig kvar i delar av det omstridda området. Det av parterna framlagda kartmaterialet är enligt uppgifter i båda huvudstäderna motsägelsefullt, och någon opartisk inspektion av gränsen är inte gjord. Förhandlingar har ägt rum mellan parterna men har ännu inte lett till resultat. Konflikten har också genom inlägg av Laos och Thailand behandlats i FN:s säkerhetsråd, men något beslut har inte fattats i rådet. Regeringen, som följt denna gränskonflikt, finner ej anledning agera, i synnerhet inte då de båda berörda regeringarna nu förefaller ha ett intresse av att tona ned motsättningarna.

Herr talman! Jag får tacka utrikesministern för svaret. Det är ett riktigt påpekande som görs i svaret att trupperna dragits tillbaka. Informationen om truppernas tillbakadragande kom mig till handa några dagar efter det att jag ställt frågan, vilket kanske också framgår av frågan. Frågan om denna gräns är av gammalt datum. Det finns en gammal gränskarta från 1907 som då upprättades av dåvarande Siam och Indokina. Men konflikten som sådan kan väl föras tillbaka till andra världskriget, då Thailand och Japan med sig lierade vissa delar Sydostasien men vid krigsslutet tvingades lämna tillbaka dessa delar. Bakom denna tvist, som ännu finns kvar — även om den tonats ned —, kan också tänkas ligga den gamla thailändska drömmen om ett Storthailand. Att trupperna dragits tillbaka och tvisten tonats ned kan också bottna i situationen i Thailand, där olika fraktioner i regeringen och bland militären drar åt olika håll. De militära krafterna låg sannolikt bakom ockupationen i juni månad. Den situation som nu föreligger med truppernas tillbakadragande kan möjligen — jag säger möjligen — tydas så, att de civila krafterna vunnit en i varje fall temporär seger över de militära. Men jag tror att det är viktigt att ha klart för sig att aggressionen — framför allt från de militära krafterna — ändå fortsätter, trots att man förhandlingsvägen lyckats lösa dessa frågor någorlunda. Jag tror att man i förlängningen av den nuvarande situationen kan ha den positiva synpunkten att det skall vara möjligt att komma fram förhandlingsvägen, något som tydligen — i varje fall tillfälligtvis — kunnat ske i denna konflikt. Man kan ha en förhoppning om att förhandlingar kanske också kan komma till stånd när det gäller konflikten mellan Thailand och Kampuchea och resultera i en fredlig lösning.

Herr talman! Sture Korpås har frågat mig om jag är beredd att uttala att medel som inflyter genom fredslotteriet inte påverkar anslaget för Informa tion om fredsoch nedrustningssträvanden utan att denna anslagspost i budgetpropositionen för 1985/86 får minst samma storlek som under nuvarande budgetår. I budgetpropositionen 1983 föreslog regeringen, utöver stödet för information om mellanfolkligt samarbete och utrikespolitiska frågor, ett nytt anslag på 1 milj.kr. för information om fredsoch nedrustningssträvanden. Efter prövning av ansökningar från folkrörelser och andra ideella organisationer avsågs att bidrag skulle utgå till särskilda informationsprojekt. Riksdagen beslutade att avdela ett särskilt belopp för information om fred och nedrustning. I budgetpropositionen 1984 föreslog regeringen en ökning med 300 000 kr. av anslaget för information om fredsoch nedrustningssträvanden till 1 300 000 kr. Jag framhöll i propositionen att dessa projektmedel under det första budgetåret mötts av ett utomordentligt starkt intresse från folkrörelser och andra ideella organisationers sida. Riksdagen beslutade om den föreslagna ökningen. Efterfrågan på projektmedel för information om fred och nedrustning är fortfarande mycket stor.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 Det är regeringens uppfattning att ett fortsatt kontinuerligt och långsiktigt ekonomiskt stöd är ett viktigt bidrag för att stödja informationsverksamheten kring fredsoch nedrustningsfrågor. Hur detta kommer till uttryck i budgetpropositionen kommer regeringen att redovisa för riksdagen i januari 1985.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

Herr talman! Björn Samuelson har frågat statsrådet Dahl om hon är beredd att verka för att förhandlingar upptas med Kymmenexploatörerna och den vägen pröva möjligheten att stoppa det s.k. Kymmenprojektet. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Förslag om utbyggnad av Kymmen har behandlats av riksdagen ett flertal gånger under åren 1977-1982. Enligt den borgerliga regeringens beslut den 25 juni 1981 ansågs hinder mot Kymmenprojektet — med visst undantag —-inte föreligga. Vattendomstolen har därefter i en dom, som har vunnit laga kraft, lämnat tillstånd till att arbetena påbörjas. Beslut att medge tillstånd har således fattats och tillståndsfrågan är därmed i sak avgjord. Jag anser mig inte ha möjlighet att verka för att förhandlingar upptas i syfte att stoppa den beslutade utbyggnaden av Kymmen.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret. Frågan till ministern är ställd bl.a. mot bakgrund av den kraftiga kritik mot detta kraftverksbygge som bl.a. framstående socialdemokrater på såväl riksnivå som regional nivå har framfört. I olika omgångar har jag till denna riksdag motionerat om att riksdagen skulle stoppa det s.k. Kymmenprojektet. Jag har haft förhoppningar om ett sådant beslut mot bakgrund av bl.a. den kritik jag tidigare nämnt och den kraftiga opinion som finns mot utbyggnad av Kymmen. Med de styrkeförhållanden som nu finns i riksdagen hade det varit fullt möjligt för vpk och socialdemokraterna att tillsammans stoppa exploateringen av Kymmen. Något sådant intresse har socialdemokraterna dock inte visat. Detta är beklagligt och inger ingen större känsla av respekt för socialdemokratisk miljöpolitik i den här frågan. Det går inte heller att med hedern i behåll påstå annat än att regeringen i denna fråga har gömt sig bakom ett tidigare beslut, fattat av en av de många borgerliga regeringar som vi upplevt. Värre är att regeringen har utvecklat detta beslut genom att bevilja investeringsbidrag för att möjliggöra exploateringen av Kymmen. Dessutom har ett femtiotal beredskapsarbeten beviljats, vilka skall bekostas med statliga pengar. Nu säger regeringen att beslutet är fattat och att det finns ett beslut från vattendomstolen om detta. Vi kan stå här och tala om olika beslut som har fattats — olika lagar och paragrafer — men vi tröttnar. Om inte den politiska viljan finns kommer Kymmen att exploateras. Det finns andra exempel på att regeringsbeslut har rivits upp. Folkpartiregeringen sade nej till Klippen, den socialdemokratiska regeringen sade ja. Folkpartiregeringen sade nej till Sörkvarnsforsen, den socialdemokratiska regeringen sade ja. Det är mycket möjligt att ompröva sådana beslut om den politiska viljan finns.

Herr talman! Det enda som nu skulle kunna stoppa Kymmenprojektet är att få till stånd en uppgörelse med tillståndshavaren att inte utnyttja den existerande utbyggnadsrätten. Den socialdemokratiska regeringen kan inte i alla lägen rätta till beslut, fattade av tidigare borgerliga regeringar — det tillåter inte statsfinanserna. I detta fall skulle betydande medel av de resurser som måste prioriteras till förmån för angelägna naturvårdsobjekt få utbetalas som ersättning till de bolag som redan har fått detta tillstånd. En sådan hantering av prioriteringsfrågorna inom naturvården är icke möjlig. Det skulle innebära att stora belopp undandrogs de naturvårdsobjekt som vi ändå finner angelägna att försöka satsa på, därför att pengarna — genom att tillstånd redan är beviljade — skulle få betalas ut som ersättning till tillståndshavaren.
Herr talman! Stora belopp skulle undandras, säger jordbruksministern, om man skulle försöka att få en uppgörelse till stånd mellan regeringen och Kymmenexploatörerna. Kymmen ligger i närheten av Sunne, och man har sagt från statsmakternas sida att Sunneområdet är ett viktigt område att satsa på när det gäller rekreation och turism. Ingen har gått emot detta. Nu görs en stor exploatering av Kymmen, och risk finns för att denna exploatering lägger hela Rottnadalen i dimma. Är inte en exploatering av Kymmen en åtgärd som kan kosta pengar, med tanke på mindre intäkter från turismen — sådant som statsmakterna och riksdagen har varit ense om? Så måste ni också kunna räkna, jordbruksministern.
Herr talman! Vad Björn Samuelson inte observerar är att vi av de medel som vi kan ställa till naturvårdens förfogande plötsligt får börja betala ut betydande beloppi ersättning till tillståndshavare som har fått sitt tillstånd på grund av tidigare regeringars beslut. Skall vi förändra tidigare regeringars beslut på punkt efter punkt kommer vi otvivelaktigt att begränsa tillgången på medel för annan typ av naturvård. Det är detta som ter sig så orimligt: att pengarna den här vägen skall hamna i fickorna på tillståndshavare utan att ge motsvarande utbyte ur naturvårdssynpunkt. Jag pekar på de stora belopp som skulle gå den vägen för att lösa ut tillståndet.
Herr talman! Om regeringen hade tagit initiativ tidigare, redan 1982, hade det inte behövt bli så stora kostnader vid en sådan här uppgörelse. Jag kan inte låta bli att tänka tanken att ett avbrytande av de arbeten som nu pågår i samband med just Kymmenprojektet skulle innebära stora vinster för turismen och många fasta arbetstillfällen i Sunne.

Herr talman! Börje Stensson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att minska riskerna för skador på naturmiljön föranledda av det norska kopparsmältverket i Sulitjelma. Regler för hur miljöskyddsmyndigheterna i Danmark, Finland, Norge och Sverige skall agera vid prövning av tillåtligheten av miljöskadlig verksamhet som medför störningar i ett grannland finns i miljöskyddskonventionen mellan dessa länder. Enligt konventionen skall störningar i ett nordiskt grannland likställas med störningar i det egna landet. Den svenska myndighet som har att bevaka frågor enligt konventionen är statens naturvårdsverk. Verket skall beredas tillfälle att yttra sig vid tillståndsprövning av verksamheter i annat nordiskt land som kan orsaka störningar i Sverige. Naturvårdsverket har också rätt att överklaga tillståndsbeslut som fattats i något av de övriga konventionsländerna. Jag har vid kontakter med statens naturvårdsverk fått följande uppgifter om det norska kopparsmältverket i Sulitjelma. Anläggningen prövades av de norska miljöskyddsmyndigheterna år 1983. Tillstånd lämnades därvid att bedriva verksamheten till den 1 juli 1984. Några föreskrifter för att minska utsläppen av stoft och svavel meddelades inte. I maj 1984 medgav miljöverndepartementet en förlängning av tillståndstiden till den 1 juli 1987. Naturvårdsverket övervägde att överklaga beslutet, men fann att detta inte var meningsfullt. Skälet härtill var närmast att den reningsutrustning som skulle fordras sannolikt skulle ta ett par år att installera, och den skulle därför knappt hinna tas i drift innan tillståndstiden gårut. Verket tolkade också beslutet så, att någon förlängning efter den 1 juli 1987 inte är att vänta. I stället skrev naturvårdsverket till miljöverndepartementet och framhöll att det är helt otillfredsställande att verksamheten får fortsätta utan rening av luftutsläppen. Samtidigt förklarade verket, att om det trots allt blir aktuellt med fortsatt drift efter den 1 juli 1987, kan man från svensk sida inte godta detta annat än om rökgasrening installeras senast från detta datum. Naturvårdsverket begärde att bli underrättat om den fortsatta handläggningen av ärendet. Jag ser allvarligt på den förorening som utsläppen från Sulitjelma åstadkommer i berörda delar av den svenska fjällvärlden. Jag utgår emellertid ifrån att någon ytterligare förlängning av tillståndet inte kommer att medges. Det finns därför inte anledning för mig att nu vidta några åtgärder i denna fråga. Jag kommer dock att hålla mig underrättad om ärendets fortsatta behandling. Om en förlängning av tillståndet efter den 1 juli 1987 ändå aktualiseras kommer jag att verka för att frågan tas upp på regeringsnivå i enlighet med de möjligheter härtill som miljöskyddskonventionen ger.

Herr talman! Jag ber att tacka jordbruksminister Svante Lundkvist för svaret på min fråga. Bakgrunden är en alarmerande tidningsartikel i tidningen Norra Västerbotten av den 19 juli i år. Sarek hotas av utsläpp från smältverk, läste jag. Sedan trettiotalet år tillbaka tar jag tillfället i akt att besöka Västerbotten, särskilt sommartid. Mitt arbete i jordbruksutskottet och flera besök i våra nationalparker i norr har gett mig ett växande intresse för fjällvärlden som naturmiljö. Det är då ganska naturligt att man ryggar till inför rubrik och innehåll i tidningsartikeln i fråga. I artikeln beskrivs det norska smältverket Sulitjelma, som släpper ut rök utan någon som helst rening. Naturvårdsverket har gjort sjöundersökningar i nationalparksområdena. Härvid har konstaterats att bottensedimenten visade kraftigt förhöjda kopparhalter. Undersökningarna lär ha upphört under innevarande år, med hänvisning till att driften vid det norska smältverket skulle läggas ned under 1984. Jordbruksministern har ju också här bekräftat att så var det en gång tänkt. Det ägarskifte som skett torde dock betyda att driften fortsätter ytterligare några år. I Norden finns ju en speciell miljöskyddskonvention som innebär att varje land har samma ansvar för miljön i de nordiska grannländerna som i det egna landet. Jag vill fråga om jordbruksministern bedömer saken så, att det norska företaget inte följt den nordiska miljöskyddskonventionen. Tycker jordbruksministern att det hela har handlagts enligt konventionens intentioner? Om det norska företaget inte följt den nordiska miljöskyddskonventionen, vad kan då den svenska regeringen göra för att konventionen skall få tillämplighet? Hur kan man agera regeringar emellan i detta och i liknande fall? När det gäller liknande fall vill jag gärna relatera vad som står i nr 9 år 1984 av Miljöaktuellt, som ges ut av naturvårdsverket. Där heter det i en artikel att finska metallutsläpp spåras i mossor kring Haparanda.
Herr talman! När det gäller huruvida man från norsk sida har följt miljöskyddskonventionen i detta avseende, så är det ju fråga om en förlängning av tillståndstiden. I det sammanhanget kan alltså dessa frågor diskuteras. Jag skall inte nu fälla någon dom. Man anser, när man prövat detta från naturvårdsverkets sida, att man dock kan säga att konventionen följs av Norge. Men vad som är viktigt är naturligtvis att i händelse det — som jag antytt — skulle bli så att man trots allt vill förlänga tillståndstiden att gälla efter 1987, måste det finnas förutsättningar för oss att få upp frågan till förnyad prövning. Vi kommer att bevaka den möjligheten. Sedan ställde Börje Stensson en ny fråga, som jag inte har fått mig förelagd i det ursprungliga frågemanuskriptet. Börje Stensson får väl återkomma på den punkten, så att jag kan lämna ett svar också därvidlag.
Herr talman! Den sista frågan som jag reste, beträffande föroreningarna från en anläggning i Finland, får vi kanske återkomma till. Vad man kan undra är följande: Är konventionen bra i sin nuvarande utformning? Tycker jordbruksministern att tillämpningen är tillfredsställande? Om så inte är fallet, vilka åtgärder avser jordbruksministern då att vidta? Om jag sedan får gå tillbaka till frågesvaret, så förefaller det mig vara under väldigt lång tid som man ändå låter det här smältverket vara i drift, utan att det görs några erinringar från svensk sida. Tiden löper från den 1 juli 1984 fram till den 1 juli 1987. Det rör sig alltså då om tre års drift efter det att vi fått kännedom om förhållandena. Mellan raderna i jordbruksministerns svar kan man även utläsa, att det kanske befaras en fortsatt drift efter den 1 juli 1987. När kan vi i så fall räkna med att få besked om detta? Det bygge som enligt frågesvaret skulle ta ett par år borde dra ut på tiden lika mycket när det gäller en förnyad ansökan om att få fortsätta. Det är inte nödvändigt att den svenska regeringen omgående agerar.

Då bedömde naturvårdsverket att det var rimligare att i stället fortsätta att bevaka att icke ny förlängning kom att tas i anspråk för att driva verket. Jag delar uppfattningen att det var en riktig bedömning. Jag har också sagt i mitt svar att jag kommer att följa frågan med uppmärksamhet och göra mig underrättad ifall det föreligger några som helst funderingar på en förlängning av tiden för verket efter 1987. I ett sådant fall måste naturligtvis en prövning få ske enligt konventionens regler.
Herr talman! Får jag ställa en fråga: Är konventionen av den karaktären att om Sveriges naturvårdsverk säger nej till fortsatt drift måste driften upphöra?
Herr talman! Konventionen är så skriven att den möjliggör att få prövat mellan regeringarna huruvida det är rimligt att verket får bedriva en verksamhet av den här karaktären under de förutsättningar som den som driver verket ursprungligen hade tänkt sig. Konventionen är tillkommen precis av de skäl som Stensson antydde, att vi över de nordiska gränserna skall respektera principen att det jag icke vill göra mig själv skall jag heller icke göra min broder. Det är alltså principiellt en av de finaste miljökonventioner som vi över huvud taget har internationellt. Vi har naturligtvis ett ömsesidigt ansvar på nordisk nivå för att både följa och tillämpa konventionen så att vi uppnår det syfte som var avsikten med konventionen när den antogs 1974.
Herr talman! Vågar jag ställa frågan så här: Tycker Sveriges jordbruksminister att våra grannländer har levt upp till den anda som finns uttryckt mellan raderna i konventionen?

Herr talman! Hagar Normark har frågat mig om jag är beredd att lägga fram ett förslag om ett förbud mot antibiotika i slaktdjursfoder. Lantbruksstyrelsen har år 1981 i en framställning till regeringen lämnat förslag till fodervarulag. Förslaget har remissbehandlats. Mot bakgrund av den osäkerhet som råder om de långsiktiga effekterna av kontinuerlig användning av foder innehållande antibiotika och de rapporter om ökad mottaglighet för salmonella som lämnats den senste tiden bör enligt min mening ett förbud mot användningen av fodertillsatser som innehåller antibiotika i tillväxtbefrämjande syfte allvarligt övervägas. Ärendet bereds inom jordbruksdepartementet. Arbetet är inriktat på att förslag till ny lagstiftning skall läggas fram för riksdagen under våren 1985.

Herr talman! Jag tackar för svaret, som jag tycker är positivt och leder en bit på den väg som jag vill arbeta för. Det var på hösten 1975 som jag råkade lyssna på ett radioprogram där några forskare tog upp riskerna med antibiotika i slaktdjursfoder. De menade att bakterier kunde bli resistenta, så att infektioner hos människan inte skulle kunna behandlas på grund av att antibiotika tillförts människan i födan. Det sades också att orsaken till den s.k.sjukhussjukan kunde ligga i detta. I programmet togs också upp hur slaktdjuren stressas vid transport och slakt och att detta gav sämre kvalitet på köttet. Allt detta oroade mig, och i en motion som väcktes under den allmänna motionstiden 1976 av Gudrun Sundström och mig krävde vi att riksdagen hos regeringen skulle begära en utredning angående riskerna med antibiotika i slaktdjursfoder. Motionen avslogs av riksdagen. Den centerpartistiske ordföranden i utskottet sade i kammaren den 24 november 1976: ”Antibiotika i foder används inte i Sverige. Antibiotika används efter veterinärrecept vid sjukdomsbehandling av djur. Detta är en fråga som är passerad; antibiotika får inte användas i normal utfodring.” Våra senare motioner i detta ämne, väckta 1981 och 1983, har fått positiva skrivningar, där det framgått att problemen finns.

Eftersom livsmedelsverket synes ägna frågan särskild uppmärksamhet kan vi dock t.v. avstå från några särskilda yrkanden med anledning av motion 1982/83:482. Vi förutsätter att de myndighetsöverväganden som pågår också innefattar möjligheterna att helt förbjuda antibiotika i djurfoder.” Jag är naturligtvis tacksam för det oväntade stöd motionen då fick av jordbruksutskottets ordförande. Herr talman! Allt fler avstår från livsmedlet kött därför att de är oroliga för de tillsatser som kan tillföras fodret. För att återvinna konsumenternas förtroende har lantbruksuniversitetet gått ut med en stor artikel i Dagens Nyheter, där det påstås att man får sämre kött om man inte använder antibiotika. Man säger att kycklingar står i kladdiga burar, osv. I en annons sägs: ”Svenska kycklingar har det bra”. Det har kommit in anmälningar till konsumentverket därför att denna annons uppfattas som missvisande, men den går inte att stoppa på grund av tryckfrihetsförordningen. På riksdagens bord ligger nu en motion från bl.a. jordbruksutskottets ordförande, som kräver att tillståndet att använda kemoterapeutika i tillväxtbefrämjande syfte skall upphöra fr.o.m. den 1 januari 1985. Herr talman! Detta tar jag som stöd för att säga att vi socialdemokrater som driver denna fråga inte vill komma åt böndernas utkomstmöjligheter.

Herr talman! Paul Lestander har frågat mig vad jag tänker göra för att förhindra en total kalhuggning av Norrbottens skärgård. Skogsvårdslagstiftningen syftar till att skydda den växande skogen och skapa förutsättningar för en jämn virkesavkastning. Skogsbruket skall alltså bedrivas med inriktning på långsiktig hushållning med våra skogar. Hänsyn skall tas till naturvårdens och andra allmänna intressen. I områden som är av stor betydelse för vetenskaplig naturvård, friluftsliv och rekreation skall särskilda hänsyn tas. Varje slutavverkning av viss storlek skall anmälas en månad i förväg till skogsvårdsstyrelsen. För att möjliggöra samråd mellan skogsägare och länsstyrelser i naturvårdsfrågor får länsstyrelsen regelmässigt tillgång till alla anmälningar som hänför sig till de områden som länsstyrelsen själv angett. Vid avverkning i Norrbottens skärgård tillämpas, enligt vad jag erfarit, den rutinen att länsstyrelsen får tillgång till samtliga avverkningsanmälningar. Förutom de möjligheter till inflytande som detta ger länsstyrelsen har reservatsbildning skett. På vissa ställen i Norrbottens skärgård inträffade 1982 omfattande stormfällningar. Dessa har självfallet medverkat till att den avverkade arealen har blivit av en omfattning som inte har varit avsedd i berörda områden. Det finns alltså regler för skogsbruk och naturvård som kan och har tillämpats i Norrbottens skärgård. Det ankommer i första hand på skogsvårdsstyrelsen och länsstyrelsen att tillämpa dessa regler.

Herr talman! Jag får tacka jordbruksministern för svaret på min fråga. Jordbruksministern anger stormfällningarna 1982 som ett av skälen till omfattningen av avverkningarna. Han förtiger därmed att det har varit en säsong med avverkningar efter det året, vilket kan ha påverkat omfattningen av kalavverkningarna. I vissa tidningar har det påståtts att upp till 40 26 av Norrbottens skärgård är kalhuggen, och det är naturligtvis ett helt orimligt förhållande. Om jordbruksministern hade talat om att vidta åtgärder för att modifiera formerna för skogsbruket, skulle jag ha hälsat det med tillfredsställelse. Det här är en väldigt tätortsnära del av skogbruket, där just friluftslivet måste tillmätas en stor betydelse. Omfattningen av dessa ingrepp måste ha gjort att stormkänsligheten har ökat rätt dramatiskt i de här områdena. Det finns alltså skäl att tackla denna fråga något mer offensivt än att bara tala om att det finns kontrollpositioner och att det finns kontrollerande myndigheter. Tydligen har dessa kontrollerande myndigheter mera betraktat det här som ett helt normalt fall och inte sett på anmälningarna sammantagna. De måste ha sett dem var för sig, och de måste vidare ha lagt mera vikt vid skogshushållningsoch skogsbrukssynpunkter på ärendena och tagit mindre hänsyn till naturvårdsparagraferna. I annat fall kunde inte avverkningarna ha fått denna omfattning. Detta är min — kanske något subjektiva — bedömning. Jag skulle vilja fråga jordbruksministern än en gång: Avser jordbruksministern själv vidta några som helst åtgärder för att se till att man börjar beakta frågan mera offensivt, och att man börjar se på områdena i deras helhet? Om denna form av kalhuggning fortsätter kommer det att leda till att Norrbottens skärgård på sikt blir helt kalhuggen.

Herr talman! Jag vill för min del påstå att lagstiftningen är utformad så att den, iden omfattning som vi önskar, skall ta den hänsyn som är nödvändig för att vi inte, som Paul Lestander uttrycker sig, skall kalhugga hela Norrbottens skärgård. Jag har samma uppfattning som Paul Lestander, att det är ett mycket känsligt område. Som jag sade i mitt svar har länsstyrelsen i Norrbottens län använt sig av den metoden att man får tillgång till samtliga avverkningsanmälningar ca en månad i förväg. I Norrbotten har — såväl i ytterskärgården som på mer naturskogsdominerade skärgårdsöar — sex naturreservat avsatts. Nyligen har regeringen fastställt ett interimistiskt beslut om naturreservat avseende Seskarö och Furö i Haparandas skärgård. Diskussionen pågår om avsättningar av flera naturreservat. Hela skärgården har bedömts vara av riksintresse för rekreation. Det kan alltså inte föreligga någon risk för att vi nu är på väg att, med den lagstiftning som vi har, kalavverka så att säga hela Norrbottens skärgård. Ambitionerna är helt annorlunda. Så till stormfällningen. Det finns en bestämmelse i skogsvårdslagen som säger att när stormfällning har skett skall man upparbeta och utforsla de träd som har fallit därför att man annars riskerar att få yngelhärdar som skulle kunna skapa risker för fortsatta insektsskador inom området. Detta kan ha inträffat, och jag är medveten om att det kan ha skett vissa misstag i Norrbottens skärgård. Jag har fått den informationen att man har gjort vissa förskjutningar i den ursprungligen planerade avverkningen för att motverka risken för att få till stånd för stora ytor, och jag vill för min del bara understryka angelägenheten av att särskild varsamhet iakttages i ett område av denna karaktär. På den punkten är vi helt ense.

Herr talman! Självfallet delar jag jordbruksministerns bedömning att man måste iaktta skogsskyddsparagrafen i skogsvårdslagen. Har träd fallit skall de avverkas. Man kan naturligtvis inte riskera insektsoch parasitangrepp bara för att utnyttja en skogsbruksmark rationellt. Det är inte det frågan gäller, utan här är det fråga om huruvida man kan tänka sig något varsammare skogsbruksmetoder — parkgallring etc. — om man ändå måste tillåta viss avverkning. I det här fallet har man inte gjort det utan här har man drivit ett rent trakthyggesskogsbruk. Det är möjligt att jordbruksministerns senaste inlägg tyder på att man när man fått stormfällningar i bestånden också har fått avveckla de kvarvarande träden och att man därav har fått större trakthyggesytor än man annars skulle ha fått. Det är möjligt att det har gått till på det sättet. Jag har ingen lokal kännedom om själva metoden och om man gjort sådana kompletterande huggningar. Det var inte heller dessa saker jag faktiskt tänkte på när jag frågade utan mer på om jordbruksministern hade en uttalad önskan om att man skulle använda andra metoder, t.ex. parkgallring, i själva uttaget för att minska kalytorna, om man ändå skulle godkänna fortsatta avverkningar.
Herr talman! Om vi nu är överens om att lagstiftningen i och för sig täcker dessa frågor är det ändå uppenbart att vi måste överlåta tillämpningen på de lokala och regionala organen. Vi kan inte från regeringsnivå föreskriva den metod som skall tillämpas inom ett speciellt område, utan det måste självfallet ske en tillämpning av den lagstiftning och de bestämmelser vi har. Kanske Paul Lestander och jag slutgiltigt kan vara överens om att när vår Herre ingriper med den här typen av stormfällningar, som vi varken kan förutse eller planera, så komplicerar det bilden och det kan skapa risker för att saker inträffar som i och för sig inte är önskvärda. Jag vill sluta med att understryka angelägenheten av varsamhet. Den är vi helt ense om.
Herr talman! Eftersom jag inte är troende — kanske i motsats till jordbruksministern — vill jag mera se till den politiska viljan än till vår Herres ingrepp, och eftersom jordbruksministern i den här frågan har ådagalagt mera en lagtolkningsvilja än en politisk vilja och dessutom något diffust hänvisat till vår Herre så är vi kanske inte alldeles helt överens.

Herr talman! Jag vill anmäla att Inga Lantz interpellation om socialbidragen på grund av min arbetsbelastning inte kommer att besvaras inom stipulerad tid. Jag har kommit överens med Inga Lantz om att interpellationen skall besvaras den 26 november 1984.

Herr talman! Ingemar Eliasson har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser vidta för att underlätta för kommuner och landsting att förbättra omsorgen om de äldre. Det pågår i dag en omstrukturering av äldreoch handikappomsorgen som innebär att bättre förutsättningar skapas för att äldre och handikappade trots funktionsnedsättningar skall kunna bo och leva i sin vanliga hemmiljö. Denna utveckling ställer krav på insatser från skilda samhällssektorer. I betänkandet Bo på egna villkor redovisar bostadsoch socialdepartementen gemensamt pågående och planerade åtgärder för att göra det lättare för äldre och handikappade att bo kvar i sitt eget hem eller att bo i någon form av stödbostad. Betänkandet remissbehandlas f. n. Avsikten är att regeringen till våren skall presentera riksdagen en proposition på grundval av förslagen i betänkandet. Andra åtgärder som vidtagits i syfte att öka förutsättningarna för ett eget boende är de mer flexibla reglerna för statsbidrag till den sociala hemhjälpen som infördes den 1 januari 1984 och de 30 milj.kr. årligen som riksdagen anvisat för utveckling och förnyelse av hemhjälpen samt den särskilda sjukvårdsersättning till hemsjukvård som angivits i den s.k. Dagmarpropositionen. I detta sammanhang vill jag även nämna, att äldreberedningen nyligen i en skrivelse till regeringen bl.a. uttalat att det är angeläget med en förändring av ålderdomshemsboendet mot ett mer självständigt boende. Samtidigt krävs kraftfulla insatser för att förbättra livsmiljön för dem som behöver vistas längre tid på institutioner av olika slag. För att belysa hur detta kan åstadkommas, såväl på kort som lång sikt, har inom socialdepartementet tillsatts en arbetsgrupp med uppgift att bl.a. studera hur de bostadssociala förhållandena inom landstingens långtidssjukvård kan förbättras. I gruppen ingår företrädare för berörda departement och myndigheter samt kommunoch landstingsförbunden. I detta sammanhang vill jag dessutom nämna att det på olika platser i landet finns exempel på mycket intressanta utvecklingsprojekt inom långvården och att jag i samverkan med hälsooch sjukvårdsberedningen inbjudit bl.a. landstingen och de fackliga organisationerna till en konferens där alternativa möjligheter skall diskuteras. Jag avser att föreslå regeringen att under våren 1985 presentera en hälsooch sjukvårdspolitisk proposition. I denna proposition avser jag att återkomma till vilka åtgärder som bör vidtas för att förbättra omsorgen om de äldre.
Herr talman! Min fråga ställdes mot bakgrund av de många pressuppgifter och den livliga debatt som har pågått om de äldres villkor i vårt samhälle. Man kan ju sammanfatta detta så att de villkoren är allt annat än tillfredsställande. Det är i många fall rent upprörande hur äldre människor får leva, därför att de inte längre kan klara sig helt själva. Jag tror att det finns något av en folkligt förankrad indignation mot de förhållanden som råder på långvårdskliniker och på många andra håll. Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Jag tycker att det var ett bra svar. Det är ju i långa stycken landsting och kommuner som har ansvaret för dessa frågor, men samtidigt kan regeringen och riksdagen naturligtvis inte avsäga sig ett övergripande ansvar. Reglerna för statsbidragen till sociala hemhjälpen, som statsrådet refererade till, har reformerats. Jag tror att det är en bra reform, som kommer att innebära en del förbättringar. Det återstår att reformera statsbidragen till de äldres boende, och där pågår ju ett visst arbete. Jag menar att det är angeläget att statsbidragen blir så utformade att de blir mycket flexibla för kommuner och landsting, att man får möjlighet att bygga och bygga om, så att man kan möta de behov som finns i just den enskilda kommunen. F.n. styr ju dessa statsbidrag till ett visst boende. I långa stycken tycker jag, i likhet med statsrådet, att vi så långt det är möjligt bör eftersträva att de gamla får bo kvar hemma. I stället får vi fylla på med vård och omsorg i bostaden. Vidare bör vi eftersträva att man inte behöver flytta i onödan och att man, när man tas in på sjukhus för vård, får möjlighet att flytta hem igen. När det gäller statsbidragen till kommunerna hoppas jag att den proposition som nu aviseras kommer att innebära förändringar för de äldres boende. Vidare hoppas jag att de synpunkter som återfinns i de båda dokument som statsrådet anspelar på går att väva samman på ett sådant sätt att kommunerna får möjligheter både att fortsätta att bygga servicelägenheter och att bygga om ålderdomshem så, att det blir mera av eget boende. Eller också kan de äldres egna bostäder förbättras, så att de kan bo kvar där, fastän de behöver mer omsorg och mer vård. Jag hoppas rent av att statsrådet tar fasta på vårt förslag om rätten till eget rum eller egen bostad, även om man är så gammal och skröplig att man behöver mycket hjälp och vård.

Herr talman! Per Stenmarck har frågat socialministern vilka åtgärder han avser att vidta med anledning av tidningsuppgifter om att färre läkare och sjukgymnaster i Malmöhus län kommer att inordnas i sjukförsäkringen det kommande året. Arbetsfördelningen i socialdepartementet är sådan att det är jag som skall svara på frågan. Enligt hälsooch sjukvårdslagen är målet en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Syftet med dens.k. Dagmarpropositionen är att inom ramen för begränsade ekonomiska resurser stimulera och effektivisera planeringen av vår hälsooch sjukvård mot detta mål. Planeringen skall ske med utgångspunkt i befolkningens behov av hälsooch sjukvård. För att kunna planera i enlighet med hälsooch sjukvårdslagens intentioner måste landstingen också beakta den vård som ges av privatpraktiserande läkare och göra en avvägning av hur mycket av den vård för vilken offentliga medel från sjukförsäkringen utgår som bör ske i landstingets resp. i privat regi. Riksdagen har antagit den s.k. Dagmarpropositionen. Det är landstingskommunerna som avgör hur resurserna skall användas på bästa sätt för landstingets invånare. Generellt sett gäller dock att de privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster som är anslutna till försäkringen när det nya regelsystemet införs och som under perioden juli 1983 — mars 1984 erhållit en ersättning från försäkringskassan som motsvarar minst två månaders heltidsverksamhet har rätt att stå kvar i försäkringssystemet. Undantaget från denna regel är fritidspraktiker som är heltidsanställd hos sjukvårdshuvudman. Antalet privatpraktiserande läkare och då i huvudsak fritidspraktiker har ökat mycket kraftigt de senaste åren. Framför allt är det storstäderna som har fått dessa ökningar. Malmöhus läns landsting har god läkartillgång jämfört med de flesta andra landsting. Detta gäller även tillgången på sjukgymnaster. Ett viktigt syfte med den s.k. Dagmarpropositionen var att åstadkomma en jämnare fördelning av möjligheterna till privat vård över landet. Det är därför enligt min uppfattning helt rimligt att en viss omfördelning av vårdresurser sker från områden med mycket god tillgång på vård till mindre välförsedda delar av landet.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Kritik mot riksdagens Dagmarbeslut strömmar nu in från stora delar av landet. Jag har tagit upp frågan mot bakgrund av de konsekvenser av detta beslut som man i dag kan se i Malmöhus län. Men effekterna av Dagmarförslaget skulle lika väl kunna gälla Stockholm, Göteborg, Uppsala och flertalet andra regioner i landet. I Malmöhus län får, enligt tidningsuppgifter, 90 privatpraktiserande läkare och lika många sjukgymnaster inte finnas kvar i försäkringssystemet. I Stockholm riskerar också enligt tidningsuppgifter närmare 400 heltidspraktiker att försvinna, därför att de påstås ha arbetat för litet. I Göteborg riskerar City Akuten att försvinna, sägs det. I Uppsala kan en fungerande hemjour komma att drabbas. Trots att det i dag bara återstår en och en halv månad av året finns det inga lösningar på alla de problem som uppstår när Dagmar klampar in på arenan. Kanhända är det många läkare som kommer att drabbas i Malmöhus län, men först och främst är det givetvis deras patienter som blir lidande. Siffran kommer kanske att sjunka något när sjukvårdspolitikerna får kalla fötter — då de märker vilka konsekvenser det blir när Dagmaråret 1985 närmar sig. När propositionen lades fram i våras var ett av de främsta argumenten att köerna var för långa i glesbygden och att det finns ett överskott på läkare i bl.a. södra Sverige. Detta nämns också i sjukvårdsministerns svar. Men den fråga som statsrådet bör svara på är: Hur mycket minskar egentligen köerna på andra håll, därför att de blir längre i bl.a. Malmöhus län? Vad skall tusentals privatoch fritidspraktiker ge sina tiotusentals patienter för svar, när dessa undrar vad som skall hända efter årsskiftet, när de ställs utan läkare? På vilket sätt ökar patienternas valfrihet i Malmöhus län när läkarna blir färre och köerna samtidigt längre? Inom kort kommer den nuvarande bristen på läkare att ha vänts till ett överskott. Ett rimligt antagande är att de vakanta tjänsterna i glesbygden då kommer att besättas. Min fråga är därför: Vad är det som får sjukvårdsministern att tro så illa om läkarkåren att hon menar att läkarna hellre skulle gå arbetslösa i storstadsregionerna än ha arbete i glesbygden?

Herr talman! Låt mig först säga att jag inte tror att man i något landsting är helt klar ännu med tillämpningen av Dagmarpropositionen. Beträffande Malmöhus läns landsting kan jag säga till Per Stenmarck att jag för några timmar sedan har haft kontakt med det ansvariga landstingsrådet, som säger att man avser att förlänga nuvarande regler till den 1 april, för att under tiden hinna med att diskutera igenom och komma fram till lösningar som är tillfredsställande när det gäller tillämpningen av Dagmarpropositionen. Över huvud taget är det som Per Stenmarck tar upp tidningsuppgifter — ”sägs det”, säger han. Han har alltså inga fakta bakom de förmodanden som han kommer med beträffande hur tillämpningen kommer att ske. Det har också framgått vid mina kontakter med Malmöhus läns landsting att man avser att ha en generös behandling när det gäller fritidspraktiker. Jag kan också informera om att man i Malmöhus läns landsting på torsdag i denna vecka har ett sammanträffande med de tre läkarföreningar inom landstingsområdet som är berörda av verksamheten. Jag utgår ifrån att man på ett tillfredsställande sätt skall kunna lösa frågorna om tillämpning av Dagmaravtalet i samtliga landsting och beträffande samtliga sjukvårdshuvudmän.
Herr talman! Nej, i landstingen är man inte helt på det klara med hur Dagmaruppgörelsen skall tolkas — det är riktigt. Jag vill upplysa om att det återstår endast en och en halv-månad av innevarande år, och jag tror att många hade varit tacksamma för en litet längre planeringsram. Man skall tydligen förlänga avtalet i Malmöhus läns landsting. Det kan naturligtvis synas vara bra. Men samtidigt har jag en känsla av att det bara innebär att man skjuter problemen på framtiden. I sitt ursprungliga svar säger statsrådet klart ut att detta innebär försäm ringar för Malmöhus läns landsting. Jag uppskattar uppriktigheten men inte innehållet i svaret. I dag tycker jag att alla inkl. sjukvårdsministern borde vara överens om att Dagmar har slagit till med en kraft som är så förödande att förmodligen inte ens dess främste tillskyndare kunde föreställa sig det. En av konsekvenserna blir förmodligen att socialdemokraterna för framtiden kommer att slippa ett antal för det offentliga vårdmonopolet obehagliga jämförelser. En annan konsekvens är naturligtvis att ett antal läkare, som nu ställs utanför sjukförsäkringen, ändå kommer att vara verksamma. Avgifterna blir höga, vilket naturligtvis inte kommer att hindra människor som i många år haft förtroende för sin läkare och samtidigt är stadda vid god kassa att fortsätta att besöka denna läkare. Den valfrihet som socialdemokraterna numera så gärna talar om har de ännu en gång i praktisk handling lyckats begränsa. Var detta avsikten? Om inte, hur tänker sjukvårdsministern förhindra det? Det är naturligtvis lätt att säga att det inte blir så allvarligt som man skulle kunna tro. Jag vill då bara hänvisa till, att när antalet 350 besök per år har nämnts har man sagt att man kommer att hålla benhårt på det. Den som uppnår 349 behandlingar får inte längre vara med i försäkringskassan. Är sjukvårdsministern av samma uppfattning? Eller bör gränsen ändras, och i så fall hur mycket?
Herr talman! Jag tror att Per Stenmarck skall återkomma med sin frågeställning och sin oro när vi ser resultatet av de förhandlingar som nu äger rum exempelvis i Malmöhus län. Det är svårt att i dag föra diskussioner om huruvida Dagmarpropositionen har slagit till, om den är förödande och om mina möjligheter att förhindra detta. Vi kan inte diskutera ett avtal som ännu inte är klart. Låt oss ta denna debatt i början av nästa år, när Per Stenmarck kan se resultatet av de överläggningar som äger rum mellan sjukvårdshuvudmännen och resp. läkarförening. Då kan ni återkomma till och analysera resultatet.
Herr talman! Jag skall gärna återkomma i början av nästa år och debattera denna fråga igen. Men det är vissa frågor som jag ställde inledningsvis som statsrådet borde kunna svara på redan nu. Hur kommer patientens rätt att välja läkare att öka med Dagmarförslaget, t.ex. i Malmöhus län? På vilket sätt ökar valfriheten för patienten när den läkare som han eller hon har gått till i många år inte längre finns med i försäkringssystemet? För de patienter vilkas läkare nu ställs utanför försäkringssystemet vågar jag påstå att det inte bara är en valfrihetsfråga utan också en trygghetsfråga att få gå till den läkare som man har haft förtroende för i många år.

Herr talman! Ing-Marie Hansson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att öka säkerheten vid användning av hjärtklaffar och annan medicinteknisk utrustning. Vid socialstyrelsen finns en särskild rådgivande nämnd för medicinteknisk säkerhet. Till medicinteknisk utrustning hör s.k. implantat, dvs. bl.a. hjärtklaffar. I nämnden ingår representanter för berörda statliga och landstingskommunala organ, personalorganisationerna samt medicinsk och teknisk expertis. Nämndens uppgifter är bl.a. att följa utvecklingen inom det medicintekniska verksamhetsområdet samt att ge myndigheter, organisationer och tillverkare förslag till säkerhetshöjande åtgärder. Nämnden skall vidare avge yttranden över inkomna rapporter om medicintekniska olyckor och tillbud. Nämnden publicerar erfarenheterna från denna rapportering. Nämnden har konstaterat att kontrollen av medicinteknisk utrustning f.n. inte är tillfredsställande. Detta gäller såväl i fråga om elsäkerheten som övriga tekniska hänseenden vid konstruktion och tillverkning av medicinteknisk materiel. Problemen kring den medicintekniska utvecklingen har även uppmärksammats av andra myndigheter och organisationer. Landstingsförbundet har t.ex. tagit initiativ till en utredning för att analysera problemen kring den medicintekniska säkerheten och komma med förslag till åtgärder. Riksdagen har nyligen behandlat fyra motioner om medicinteknisk säkerhet. Socialutskottet konstaterar i sitt betänkande över motionerna att det trots det utredningsinitiativ som tagits finns behov av en mer övergripande översyn av de medicintekniska säkerhetsfrågorna sedda i ett mer långsiktigt perspektiv. Jag kommer att föreslå regeringen att en utredning tillkallas för att lämna förslag till åtgärder för att förbättra den medicintekniska säkerheten — speciellt vad avser apparatur m.m. som har livsuppehållande betydelse för patienterna.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet Sigurdsen för svaret. Jag tycker att det är positivt. Det känns mycket tillfredsställande att ha fått ett så rakt besked om att frågan kommer att utredas och att åtgärder därefter vidtas. Min fråga var närmast föranledd av de olycksfall som har inträffat vid användning av hjärtklaffar. Det är helt klart, att hade det funnits en lagstadgad skyldighet att kontrollera sådan utrustning före användningen, på samma sätt som man kontrollerar läkemedel, skulle de här dödsfallen på grund av felaktig konstruktion inte ha behövt inträffa. Socialutskottet har ganska nyligen i betänkande nr 3 behandlat de här frågorna utifrån utgångspunkter liknande dem som vi har diskuterat här i kammaren. Av betänkandet kan man läsa ut att det inte bara är enstaka teknisk utrustning — som jag hade tagit upp — som berörs, utan att det är ett stort område som det finns anledning att se över säkerhetsbestämmelserna för. Socialstyrelsen har i sitt yttrande mycket kraftigt understrukit behovet av att det finns en samhällskontroll och att de här typerna av materiel får ett godkännande. Jag tycker att det är förvånansvärt att den granskning som i dag sker genom Spri-Materialprovning AB helt bekostas av Landstingsförbundet, därför att man inte har lyckats träffa uppgörelse mellan tillverkare/ leverantörer om en annan ekonomisk fördelningsgrund. Med tanke på landstingens omfattande inköp och användning av material från dessa viktiga produktområden tycker jag faktiskt att det är anmärkningsvärt att leverantörerna inte har visat ett större intresse av att ta ansvar för och bekosta en produktgranskning. Jag tror därför att det finns anledning att verkligen understryka hur viktigt och positivt det initiativ är som statsrådet avser att vidta. Jag tackar för det.
Herr talman! Kerstin Ekman har frågat mig om vad jag avser att vidtaga för åtgärder med anledning av att ett antal fall av difteri har förekommit i Göteborg och att en del av den svenska befolkningen inte har något skydd mot denna sjukdom. Difteri har länge betraktats som en praktiskt taget utrotad sjukdom i vårt land. Sjukdomen utgör dock ett problem i många länder. Under de senaste decennierna har — bortsett från de nu inträffade fallen — endast enstaka fall förekommit i Sverige. I samtliga fall rör det sig om personer som blivit smittade utomlands. Inget av dessa fall har givit upphov till någon spridning. Att Sverige förskonats från difteri i många år beror säkerligen på att vi har en god levnadsstandard och ett jämfört med många andra länder gott vaccinationsskydd hos befolkningen. 1943 infördes allmänna skyddsympningar mot difteri för barn under 16 år och sjukvårdspersonal m.fl. riskgrupper. 1953 kom rekommendationer om en allmän skyddsympning mot difteri, stelkramp och kikhosta, den s.k. trippelvaccineringen. Numera ges ett duplexvaccin som skyddar mot difteri och stelkramp samtidigt. Inom barnhälsovården ges tre ympningar. Därefter sker en förnyad vaccination inom skolhälsovården i årskurs 4. Socialstyrelsen har enligt smittskyddslagen den högsta tillsynen över bekämpandet av smittsamma sjukdomar. Det åvilar statens bakteriologiska laboratorium att hålla beredskap mot epidemiska sjukdomar och fortlöpande underrätta socialstyrelsen om epidemiläget. Laboratoriet följer noggrant utvecklingen med anledning av de nu inträffade difterifallen. Enligt vad som hittills kunnat konstateras har samtliga personer som smittats haft anknytning till Göteborg och till en viss krets eller bestämd lokal. Ingenting tyder på förekomst av difterismitta i övrigt i landet. Spridningen av sjukdomen tycks ha varit möjlig genom att de först insjuknade haft en starkt nedsatt motståndskraft och varit ovaccinerade. SBL har i en särskild skrivelse till samtliga smittskyddsläkare, infektionskliniker m.fl. lämnat information om åtgärder vid fall av difteri. Det finns goda möjligheter att diagnostisera smittbärare och förebygga spridning av sjukdomen genom vaccination. Varken SBL eller socialstyrelsen bedömer läget sådant att f.n. en allmän vaccinering av befolkningen är aktuell. Det är dock viktigt att fortlöpande följa upp immunitetsskyddet. SBL startade förra året undersökningar för att få en överblick över immunitetsläget i landet. Preliminära resultat tyder, enligt laboratoriet, på att de flesta i de vaccinerade åldersgrupperna har påvisbara antikroppar mot difteri. Enligt vad jag har inhämtat kommer socialstyrelsen att i samråd med SBL göra en översyn av nuvarande vaccinationsprogram mot difteri. Avslutningsvis vill jag tillägga att det finns god tillgång på vaccin hos SBL.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

Jag ställde min fråga, därför att jag ansåg att man på grund av det inträffade och handläggningen i Göteborg måste diskutera åtgärder för att förhindra upprepning. Påföljande vecka konstaterades nya fall, och nya smittbärare upptäcktes. Svaren på frågorna blir därför än angelägnare. Klart är att sjukdomar som vi kanske inte ansett vara särskilt aktuella ändå dyker upp i vårt land. Bl. a. måste det givetvis bli en av följderna av att vi svenskar uppsöker mer eller mindre udda platser på vår jord, platser där de hos oss sällan förekommande sjukdomarna finns kvar och ger upphov till epidemier. Statsrådet tar också upp den aspekten i sitt svar. Jag vill därför fråga: Hurdan är planeringen för att man även fortsättningsvis skall kunna ge oss svenskar ett gott smittskydd? Vilka planer finns? Statsrådet redogör i allmänna ordalag för när skyddsympning påbörjades. En mycket angelägen fråga i detta sammanhang är vilka av oss som har ett någorlunda gott skydd. Hur skall vi vidare kunna se till att varje individ får kunskap om vilket skydd han eller hon har? Vad som behövs är alltså ett totalgrepp för att kartlägga och informera om redan tidigare erhållen skyddsympning. Jag hoppas att det arbete som enligt vad statsrådet framhöll har startat ger svar på dessa frågor. Det är mycket angeläget. I Göteborg har myndigheternas handläggningssätt och möjligheter att ge ordentlig information till allmänheten kommit i rampljuset. Det står helt klart att den information — eller rättare den ibland inte helt samstämmiga information — som drabbat i första hand göteborgarna bidragit till att människor oroats i onödan. Och vad värre är: de som borde kallats till undersökning har inte kallats. Den bild som statsrådet ger stämmer inte helt med den som jag har. Kanske beror det på felaktig information, och jag undrar därför om man har för avsikt att göra en undersökning av handläggningen i de aktuella fallen. Det är kanske en uppgift för beredskapsnämnden för psykologiskt försvar. Under alla förhållanden bör det klarläggas hur informationen har lämnats och hur man kan komma till rätta med de brister som helt uppenbart förelegat i detta avseende. Det är en fråga till socialministern. Till sist, herr talman! Föranleder det inträffade några åtgärder till stöd för statsepidemiologen? Det står nu helt klart att man behöver en övergripande planering. Smittämnen tar ingen hänsyn till kommuneller landstingsgränser.
Herr talman! Enligt de informationer som jag har fått direkt från Göteborg har man på ett mycket målmedvetet sätt följt arbetet och utformat informationen på det vis som man i detta läge har möjligheter till. Jag har i övrigt fått mina uppgifter via SBL och socialstyrelsen, och den åtgärd som dessa myndigheter föreslår är en översyn av vaccinationsprogrammet på grundval av de erfarenheter som man nu har. Det är det som för dagen är aktuellt.
Herr talman! Det är alltid besvärligt att diskutera vilken information som givits och hur den har fungerat. När man jämför statsrådets svar och de uppgifter jag fått genom tidningarna stämmer det inte riktigt. Att vi kartlägger hur vi skall kunna få en skyddsympning som fungerar är naturligtvis mycket bra. Det är viktigt att vi gör denna kartläggning och kan ge information till medborgarna om vilket skydd de har och vilket skydd de kan skaffa sig, så att vi kan undvika att det uppstår oro vid sådana här tillfällen — detta är säkerligen inte det sista.

Herr talman! I utbildningsutskottets betänkande 1 om kommunal och statlig utbildning för vuxna behandlas inte mindre än 40 hemställanspunkter. Moderata samlingspartiet har kunnat acceptera de flesta av dessa, men i fem fall kan vi inte ställa upp på majoritetens förslag, och i ett fall har vi sett oss tvungna att avge ett särskilt yttrande. Jag skall närmare utveckla våra synpunkter i dessa avseenden. I det statsfinansiella läge Sverige i dag befinner sig i och säkerligen får dras med i överskådlig framtid, är det nödvändigt med besparingar även inom utbildningsområdet. Vi har i detta läge funnit det angeläget att särskilt värna om ungdomsskolans resurser och kvalitet. Vuxenutbildningen måste då räkna med lägre statsanslag. Vi finner det olyckligt att utskottsmajoriteten så hårt och negativt skrivit fast sig i fråga om möjligheterna till en utökad avgiftsfinansiering av verksamheten. Om en större grad av avgiftsfinansiering medges skulle kommunerna kunna erbjuda utbildning som eljest inte skulle kunna komma till stånd. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till reservation 1. Utbildningsministern förslår i propositionen ett avskaffande av den nuvarande femgradiga betygsskalan för grundskolekurser. I stället vill hon införa betygen godkänd och icke godkänd. Motiveringen av förändringen är med förlov sagt svag. I propositionen sägs att det normalt bör vara naturligast att en studerande som efter vuxenstudier på grundskolenivån vill fortsätta sina studier på gymnasienivån gör det inom något slag av vuxenutbildning. Utbildningsministern erinrar också om förslaget i årets budgetproposition att prioritera sökande under 18 år vid intagning till gymnasieskolans grundskoleanknutna studievägar, varför det inte finns någon anledning att behålla en femgradig betygsskala för grundskolekurserna med tanke på de vuxenstuderande som kan tänkas söka sig till och få plats på gymnasieskolans grundskoleanknutna studievägar. Skulle vuxenstuderanden på grundval av slutbetyg från kommunal vuxenutbildning eller statens skolor för vuxna söka sig till någon utbildning inom gymnasieskolan, kan ansökan behandlas inom den fria kvoten, anser utbildningsministern. Denna lättvindiga, för att inte säga osakliga, typ av argumentering faller utskottsmajoriteten för. Vi avvisar med bestämdhet regeringens förslag att avskaffa den nuvarande femgradiga betygsskalan för grundskolekurser.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 Det finns med regeringens förslag risk för att elever som en gång börjat i vuxenutbildningens grundskolekurser alltid kommer att tillhöra vuxenutbildningens utbildningssystem. Den föreslagna betygsordningen motverkar sålunda rörligheten mellan skolformerna, och ett parallellskolesystem kan lätt uppstå. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till reservation 3 i utskottets betänkande. Regeringen föreslår vidare att kommunal grundutbildning för vuxna i princip skall bedrivas som deltidsstudier. Timersättning skall lämnas för högst 15 timmar per vecka och under högst 45 veckor per år. Under vad som kan antas vara de sista fem månaderna kan timersättning dock som hittills utgå under högst 28 timmar per vecka, om pedagogiska skäl motiverar så intensiva studier. Vi anser att omfattningen av studierna per vecka inom grundutbildning för vuxna bör få avgöras från fall till fall av skolstyrelsen och inte begränsas på sätt som skett i propositionen. Regeln bör vara att studierna bedrivs i normal studietakt. Om pedagogiska skäl motiverar en lägre studietakt får skolstyrelsen bestämma om en sådan. Vårt förslag i denna del får jämfört med regeringens förslag konsekvenser för timersättningens omfattning per helt läsår och för möjligheterna att erhålla studiehjälp. Jag yrkar därför bifall till reservationerna 4 och 5. Regeringens och utskottsmajoritetens förslag att upphäva de dispensmöjligheter som f.n. finns när det gäller elevantalet vid utbildning i tekniska ämnen riskerar att till stora delar rasera vuxenutbildningens möjligheter att erbjuda teknisk utbildning. Utskottsmajoriteten skriver visserligen vackert om den tekniska utbildningens stora betydelse och säger sig vilja slå vakt om och prioritera den, men eftersom man säger att den skall inrymmas i den särskilda delram som kommunen får sig tilldelad anvisar man i realiteten inga vägar att uppnå målsättningen. " Utbildningen i tekniska ämnen utgör en förhållandevis liten del av den totala kommunala vuxenutbildningen. På samma sätt som den tekniska utbildningen i ungdomsskolan omfattar ett stort antal linjer, grenar och varianter, består vuxenutbildningen i tekniska ämnen också av ett förhållandevis stort antal specialiserade kurser och kursetapper. Kursetapperna måste anordnas med viss kontinuitet och periodicitet för att de studerande skall kunna fullfölja påbörjade studiegångar utan onödiga avbrott. Vi anser därför att kurser i tekniska ämnen bör få startas om antalet deltagare beräknas varaktigt uppgå till lägst fem. Denna prioritering av undervisning i tekniska ämnen skall självfallet ske inom den totalram av undervisningstimmar som kommunen disponerar, varför vårt förslag inte medför merkostnader. Herr talman! Jag yrkar därför bifall också till reservation 6. Slutligen, herr talman, vill jag framhålla att regeringens förslag till nya regler för kommunal vuxenutbildning från formella utgångspunkter är uppenbart otillfredsställande. Något förslag till lagstiftning finns inte fogat till de riktlinjer regeringen presenterar i den nu aktuella propositionen. Det är därmed t.ex. inte möjligt att bedöma vilken exakt omfattning som det kommunala ansvaret för att främja vuxenutbildning är avsett att få. Vi har för vår del, trots dessa invändningar, valt att ändå diskutera propositionens förslag i sak. I anslutning till riksdagsbehandlingen av vuxenutbildningslagen bör omfattningen av det kommunala ansvaret bedömas utan hinder av vad som nu, utan lagtext, har kunnat sägas. Herr talman! Med det sagda yrkar jag sålunda bifall till reservationerna 1, 3, 4, 5 och 6 i utbildningsutskottets betänkande nr 1.

Herr talman! De utbildningsreformer vi har haft under de senaste årtiondena har medfört att i princip alla ungdomar har fått grundläggande utbildning i den nioåriga grundskolan. Flertalet av dem har också fått olika former av vidareutbildning inom gymnasieskolan. Men fortfarande har vi ett mycket stort behov av olika former av återkommande utbildning, och det finns många skäl för det. Låt mig bara nämna några. Fortfarande finns det människor i yrkesverksam ålder som inte tidigare har fått tillfredsställande grundutbildning. Vi har ungdomar som i gymnasieskolan har gjort studieavbrott — man har valt fel linje, man har känt behov av att ta ett sabbatsår. Utvecklingen inom arbetslivet har ställt förändrade krav på utbildning, och strukturrationaliseringar har inneburit att man kanske tvingas att ändra sin yrkesinriktning och har behov av en ny utbildning. I den proposition vi nu diskuterar behandlas den kommunala vuxenutbildningen och dess inriktning och verksamhet. Man föreslår att kommuner och landstingskommuner skall ha skyldighet, som det heter, att främja vuxnas deltagande i utbildningar. Det nuvarande kravet att skolöverstyrelsen skall ge medgivande för rätt att anordna utbildning tas bort, och det tycker vi är positivt. Positivt tycker vi också att det är att man talar om hur viktigt det är att samordna och samverka inom vuxenutbildningen. Herr talman! Enligt beslut av riksdagen våren 1984 skall sökande under 18 år ha företräde till gymnasieskolan. Vi i centern reserverade oss mot det beslutet. I beslutet hänvisas ungdomar över 18 år till komvux. Mot den bakgrunden tycker vi att det skulle vara praktiskt att där så är möjligt tillskapa en gemensam intagningsnämnd för gymnasieskola och komvux. Det ligger också i linje med nödvändigheten av samverkan mellan de olika utbildningsformerna. I de utvecklingsförsök som pågår inom gymnasieskolan har också försök startat, på önskemål från kommuner och skolor, att de olika utbildningsformerna får samverka. Mot den bakgrunden yrkar jag bifall till reservation 2. I reservation 3 tar vi upp betygsfrågan. Propositionen och utskottsmajoriteten vill inom den kommunala vuxenutbildningen avskaffa den nuvarande femgradiga betygsskalan, och det avvisas i reservationen. Det vore olyckligt om vi fick två olika betygsformer för i och för sig jämförbar utbildning. I fråga om intagning till gymnasieskolan skulle det, som också Göran Allmér påpekade, innebära onödiga krångligheter, t.ex. speciell kvotgrupp för komvuxstuderande. Trots att man har beslutat att den som är 18 år inte skall ha samma chans som 16 och 17-åringar att komma in i gymnasieskolan, säger man ändå att där det finns plats har ungdomar samma möjlighet även om de fyllt 18 år. Det innebär att det skulle finnas en annan form av betygsättning för den gruppen, och det tror vi är väldigt olyckligt. Till sist skulle jag vilja säga att det är viktigt, som påpekas i propositionen och i utskottsbetänkandet, att kommunen och landstingskommunen ger information till medborgarna om olika former av utbildning som finns att tillgå, så att varje människa som har behov av utbildning kommer i rätt utbildningsform. Det är också väldigt bra att utskottet har försökt att klargöra gränsdragningen mellan den kommunala vuxenutbildningen och folkbildningsarbetet, vilket sker i en bilaga till utskottsbetänkandet. Det kan i och för sig vara svårt, men jag tror att det är viktigt att vi försöker göra den gränsdragningen. Herr talman!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

Herr talman! Den proposition som vi nu behandlar är till största delen motiverad utifrån kravet på låt mig säga en verklighetsanpassning. Från vpk:s sida har vi i olika sammanhang starkt förespråkat kraftiga satsningar inom olika utbildningssektorer. Vuxenutbildningen är en av dessa sektorer. Vi tror att det i takt med den förändring som samhället genomgår inom olika områden kommer att ställas allt större krav på olika former av vuxenutbildning. Man kan ange en rad sammanbundna men också till sin uppenbarelse vitt skilda faktorer som kommer att ställa såväl kvantitativa som kvalitativa krav på vuxenutbildningen. Jag skall försöka belysa dessa förhållanden med några exempel, som i och för sig inte är uttömmande. Vuxenutbildning i dess olika former kan vara ett utmärkt verktyg för samhället att höja de breda folklagrens bildningsnivå. Jag vill för undvikande av missförstånd nu säga att jag på intet sätt negligerar folkhögskolornas och bildningsförbundens funktion i detta sammanhang. Men till den delen vill jag återkomma vid ett senare tillfälle. När det gäller t.ex. den nya teknologin, som gör sitt intåg i samhället, kommer det att ställas krav på vuxenutbildningen — i första ledet förmodligen i kvantitativa termer. Det kan vid första påseendet verka omdömeslöst att påstå något sådant, men jag vill se utbildningsskeendet, om vi kan kalla det så, i olika etapper. Här menar jag att de tekniska grunderna för den s.k. nya teknologin faktiskt är ganska enkla och i stort sett kan förstås av var och en som har kunskaper motsvarande grundskolans. De kvalitativa begreppen kommer in så att säga i en senare etapp. Dessa är komplexa och naturligtvis också avhängiga av ett samhälles värderingar. Komplexiteten består bl.a. däri att t.ex. ställningstagande om och kunskap om ny tekniks användande inte är entydiga från en process till en annan, inte ens geografiskt och absolut inte ekonomiskt-socialt. Man kan säga att vuxenutbildningen här kan spela en viktig roll och ge vägledning inför viktiga beslut som skall tas på en arbetsplats eller i samhället i stort när det gäller ny teknik. Det har sagts att vi inte kan stoppa den teknologiska utvecklingen, en sanning som är mycket modifierbar. Vad som däremot är helt sant är att vi kan avgöra om vi vill använda ny teknik eller inte. Det är viktigt att den möjlighet som vuxenutbildningen i detta fall ger utnyttjas så långt som möjligt. Nåväl, vill man att vuxenutbildningsinsatser skall få den kvantitativa och kvalitativa genomslagskraft beträffande ny teknik som jag här försökt ge ord åt, är det viktigt att insatsernas form anpassas till dem det berör. Låt mig säga, för undvikande av missförstånd, att detta gäller inte bara tekniska områden utan också humanistiskt-samhällsvetenskapliga områden inom vuxenutbildningen. Det tekniska området har valts bara i ett försök att åskådliggöra vuxenutbildningens funktion och effekter för eleven och samhället. Formen som jag talade om tidigare och dess anpassning till eleven är viktig också utifrån den aspekten att många elever inom vuxenutbildningen är studieovana. Detta förhållande innebär inte att eleven regelmässigt skulle gagnas av att bedriva studierna på deltid. Vi anser att detta absolut gäller på grundläggande nivå inom vuxenutbildningen och framför allt i fråga om s.k. grundutbildning för vuxna. Vuxenelevernas förhållande till kunskapsstoffet tror vi helt klart gagnas av att den största delen av studierna tillgodoses via lektioner och ett mycket begränsat studiearbete på egen hand. Detta gör att vi inte kan dela regeringsförslagets principiella ståndpunkt att studierna inte får bedrivas på heltid under inledningsskedet. Jag vill därför yrka bifall till reservationerna 4 och 5 i detta betänkande och i övrigt till utskottets hemställan. Herr talman! Göran Allmér sade i sitt anförande att moderata samlingspartiet förespråkar en högre grad av avgiftsfinansiering inom kommunala vuxenutbildningen. Jag skulle vilja fråga Göran Allmér: I hur pass stor grad är ni beredda att avgiftsfinansiera den kommunala vuxenutbildningen? Var anser ni att gränsen går för att kommunal vuxenutbildning skall bli en plånboksfråga för de breda folklagren? Det vore intressant och klargörande om vi kunde få ett konkret svar på dessa frågor. När det gäller betygen sade Göran Allmér att moderata samlingspartiet vänder sig mot förslaget att införa omdömet godkänd och icke godkänd. Vidare sade han att nivån för godkänd tenderar att bli mycket låg. Då vill jag ställa följande fråga till moderata samlingspartiet: När är man godkänd resp. icke godkänd enligt femgradig betygsskala, och hur skiljer sig kvalitativt den nivån för godkänd från ett omdöme som godkänd resp. icke godkänd. Jag förstår att det kan bli svårt att svara på den frågan, men gör ett försök!
Herr talman! Först när det gäller graden av avgiftsfinansiering: Om Björn Samuelson hade läst våra motioner ordentligt, hade han funnit att där framgår att vi inte har angivit några konkreta belopp när det gäller avgiftsfinansieringen. Vi vill ge kommunerna rätt till en utökad avgiftsfinansiering i sammanhang, där de på grund av det nuvarande statsbidragssystemet saknar möjligheter att genomföra utbildningar inom den kommunala vuxenutbildningens ram. Beträffande betygsfrågan vill jag framhålla följande. Det är alldeles riktigt som Björn Samuelson påpekar, nämligen att det är hart när omöjligt att säga när man i den femgradiga betygsskalan är godkänd resp. icke godkänd, eftersom det inte finns någonting angivet om detta. Det är just därför vi menar att man — när man nu inför en annan form av betygsättning, som innebär att man skall klargöra att den och den är godkänd resp. icke godkänd —-ärinne på mycket besvärliga vägar. Då kommer man hellre, som alltid sker i fråga om svensk rättskipning och lagstiftning, att fria än att fälla. Med andra ord: Man kommer att betrakta praktiskt taget vilket resultat som helst såsom godkänt.
Herr talman! Det ante mig att det skulle bli svårt för er i moderata samlingspartiet att utveckla resonemanget i betygsfrågan litet mera konkret. Jag skall i stället ta fasta på vad som sades om avgiftsfinansieringen. Anledningen till att jag ställde min fråga är att den här debatten förs offentligt, Göran Allmér. Ni har inte angivit några konkreta krav när det gäller olika nivåer av avgiftsfinansieringen. Ni säger att ni är beredda att låta kommunerna avgöra detta. Det tycker jag är ganska slarvigt. Ett sådant synsätt gränsar till ansvarslöshet enligt min uppfattning. Vi vet ju att kommunerna är väldigt olika — förhållandena är olika från ort till ort i Sverige. Det innebär alltså, om man hårdrar detta, att man i moderata samlingspartiet är beredd att så att säga avhända sig en grundläggande viljeinriktning när det gäller kommunal vuxenutbildning — någonting som fastläggs här i riksdagen. Man möjliggör alltså, och uppfordrar även, stora skillnader från kommun till kommun när det gäller kvaliteten på vuxenutbildningen.

Herr talman! När det gäller att ge vuxna med kort utbildning chansen att få den utbildning som de av olika skäl ej kunde få när de var unga eller att ge dem möjlighet att komplettera ungdomsutbildningen finns det en rad olika alternativ till vuxenutbildning. Genom folkhögskolor och studiecirklar påbörjades i vårt land tidigt en omfattande folkbildning för vuxna. Vi har senare byggt upp en omfattande arbetsmarknadsutbildning, och vi har inrättat grundutbildning för vuxna — kommunal vuxenutbildning och utbildning vid statens skolor för vuxna — för att ge dem möjligheter till kompetensinriktad vuxenutbildning. Dessa goda möjligheter till utbildning för vuxna är viktiga utifrån individens behov. Vuxenutbildningen ökar individens möjligheter att förverkliga sig själv, att delta i samhällsarbetet och att få mera stimulerande arbetsuppgifter. Därför utgör möjligheterna till utbildning som vuxen en mycket viktig jämlikhetsfråga. Men vuxenutbildningen i dess olika former är också viktig utifrån samhällets behov. Den tekniska utvecklingen går allt snabbare, vilket ställer krav på nya kunskaper för de framtida arbetsuppgifterna. En bred vuxenutbildning är därför en förutsättning för att vi skall kunna behålla vår konkurrenskraft. Men vuxenutbildningen är också viktig för att vi skall kunna klara medinflytande och demokratifrågor i ett alltmer komplicerat samhälle. Det är därför värdefullt att det nu föreslås att varje kommun skall vara skyldig att främja vuxnas deltagande i utbildning och att kommunerna skall ha ansvaret för att vuxna informeras om utbildningsmöjligheter av olika slag. ningsformerna. Grundutbildning för vuxna vänder sig till dem som saknar grundläggande kunskaper i att läsa, skriva och räkna. Kommunal vuxenutbildning skall ge vuxna möjlighet till utbildning på grundskolans högstadium och på gymnasieskolans nivå. De två riksrekryterande skolorna för vuxna skall komplettera denna kommunala vuxenutbildning. Jag skall bara nämna några av förslagen i betänkandet. Först och främst — och det är viktigt — slås det fast att undervisningen vid komvux, grundvux och statens skolor för vuxna i princip skall vara kostnadsfri för deltagarna. För komvux föreslås att skolstyrelsen alltid skall utse en särskild intagningsnämnd. Betygen för grundskolekurser skall ges i form av godkänd eller icke godkänd. För den som efter allsidig information överväger att påbörja kompetensinriktade studier inom ramen för komvux skall det få anordnas lokalt anpassade orienteringskurser. Det föreslås möjligheter att anordna grundskolekurser på invandrarspråk. En rad detaljföreskrifter om kursstart med lägre deltagarantal än normalt ersätts av en särskild delram i varje kommun för kurser med lägst fem deltagare. Av resursskäl är det dock viktigt att antalet sådana kurser hålls så lågt som möjligt. Beträffande grundutbildningen för vuxna föreslås bl.a. att studierna i princip skall bedrivas på deltid, med möjlighet till undantag under den senare delen av utbildningen. Sedan den kommunala vuxenutbildningen infördes har de kompetensinriktade vuxenutbildningarna reformerats flera gånger. Grundutbildning för vuxna har införts, och komvux har getts nya läroplaner. Det nu föreliggande förslaget kompletterar dessa tidigare reformer och gör vuxenutbildningen bättre anpassad till vuxnas behov. Till betänkandet finns det fogat sex reservationer. Men låt mig innan jag kommenterar dem få fästa uppmärksamheten på att ett par av partierna har en betydligt mer negativ inställning till behovet av vuxenutbildning än vad som framgår av dessa reservationer. Moderaterna föreslog i våras nedskärningar som skulle ha minskat komvuxstudierna på gymnasienivå med 40-50 20. Folkpartiet föreslog nedskärningar som skulle ha minskat undervisningen på grundskolenivå med 20-25 26. Dessutom föreslog dessa partier kraftiga besparingar inom andra vuxenutbildningsformer. Det är mycket viktigt att framhålla detta, för om moderaterna och folkpartiet hade fått majoritet i våras för sina förslag, hade vi i dag diskuterat regler för en ganska liten vuxenutbildning. Moderaterna har i en motion föreslagit att kommunen bör få en generell möjlighet att besluta om avgiftsfinansiering. I reservation nr 1 yrkar man bifall till denna motion. Utskottet ansluter sig till regeringens bedömning att utbildningen i komvux, grundvux och statens skolor för vuxna i princip skall vara kostnadsfri för deltagarna. Moderaterna tycks bortse från att de vuxenstuderande ofta inte är en ekonomiskt stark grupp. Den sammanlagda effekten av kraftigt minskade anslag till vuxenutbildningen och höga avgifter skulle bli att de med låga inkomster och kanske störst behov av utbildning stängs ute. Därför yrkar jag avslag på reservation nr 1. I reservation nr 2 yrkar centern och folkpartiet avslag på förslaget om att skolstyrelsen skall inrätta en intagningsnämnd för komvux. Man vill i stället ha gemensamma intagningsnämnder för gymnasieskolan och komvux. Det kan naturligtvis vara av värde att det blir ett personsamband mellan gymnasieskolans och komvux intagningsnämnder när detta är möjligt. Men en gemensam intagningsnämnd skulle bara medföra ett antal praktiska problem. Det blir svårt att få med företrädare med erfarenheter av vuxenutbildning och annat. Därför yrkar jag avslag på reservation nr 2. Som jag tidigare nämnt föreslås att den nuvarande femgradiga betygsskalan ersätts med betygen godkänd och icke godkänd för grundskolekurser. Det är en förändring som tillstyrktes i det övervägande antalet av remissyttrandena över komvuxutredningens förslag, bl.a. fftån LO, TCO och SAF. I reservation 3 föreslår de borgerliga partierna att detta förslag skall avvisas. Utskottsmajoriteten ansluter sig till remissinstansernas och till regeringens bedömning. De femgradiga betygen har egentligen bara en funktion, nämligen vid urvalet till grundskoleanknutna studievägar i gymnasieskolan. Det finns ingen anledning att behålla denna betygsskala för grundskolekurser bara med tanke på detta förhållande. De studerande från komvux kan tas in till dessa utbildningar på den fria kvoten. Därför yrkar jag avslag på reservation 3. Utskottet föreslår vidare att studierna inom grundvux i princip skall bedrivas som deltidsstudier med undantag för det som bedöms vara de fem sista månaderna av utbildningen. För detta förslag talar såväl pedagogiska och sociala som ekonomiska skäl. Pedagogiska skäl talar för att studierna bedrivs på deltid under inledningsskedet, när den studerande är studieovan. Det måste också vara riktigt att grundvuxeleven inte årsvis bryts upp från den kontakt och samvaro som vistelsen på arbetsplatsen medför. Undervisningen på deltid innebär vidare att studierna med timersättning kan bedrivas under en längre tid för samma kostnad. Jag yrkar därför avslag på reservationerna 4 och 5 från moderaterna och folkpartiet. Enligt betänkandet får varje kommun en särskild delram på upp till 1 000 timmar per år för kurser med lägst fem deltagare. Dessutom ges möjlighet att genom omfördelning klara kurser med lägst fem deltagare beträffande speciella kurser för elever med handikapp och vissa ”smala” tekniska kurser där eleverna kommer från flera kommuner. I reservation 6 föreslår moderaterna och folkpartiet att kurser i tekniska ämnen bör få startas om antalet deltagare beräknas varaktigt uppgå till fem. Utskottsmajoriteten menar att antalet kurser med endast fem deltagare bör hållas så lågt som möjligt. Varje kurs som skapas med mycket få deltagare innebär ju att färre får del av vuxenutbildningen sammantaget. Jag yrkar därför avslag på reservation 6. Med detta, herr talman, har jag yrkat avslag på samtliga reservationer och ber att få yrka bifall till hemställan i utbildningsutskottets betänkande nr 1 i dess helhet.

Herr talman! Ingvar Johnsson började med att tala om de begränsningar i vuxenutbildningen som moderata samlingspartiet i tidigare motioner har gjort sig till talesman för. Det är faktiskt så, Ingvar Johnsson, som jag sade i mitt inledningsanförande, att det statsfinansiella läget är sådant att våra tillgångar måste prioriteras hårt. Från moderata samlingspartiets sida har vi prioriterat ungdomsutbildningen, och vi anvisar även, t.o.m. i detta betänkande, möjligheter att komma till rätta med behoven då det gäller vuxenutbildning genom att i ökad utsträckning ordna en avgiftsfinansiering. Det finns motiv för att bibehålla den femgradiga betygsskalan. Det är fullt klart att detta inte är någon bra skala för betygsättning, vilket vi har hävdat i många sammanhang. Men det är inte den diskussionen vi skall föra just nu. Så länge denna betygsskala finns kvar i grundskolan och gymnasieskolan anser vi att likvärdiga utbildningar skall bedömas på ett likvärdigt sätt. Slutligen, herr talman, vill jag komma in på det som Ingvar Johnsson sade om den tekniska utbildningen och möjligheten till dispenser. Det har visserligen i utskottet, som Linnea Hörlén sade i sitt anförande, gjorts verkliga ansträngningar för att hitta en väg som skulle möjliggöra att den tekniska utbildningen — som vi alla bedömer vara en mycket viktig utbildningsform — trots dessa bestämmelser får leva kvar. Jag menar alldeles bestämt — och det är vad verkligheten onekligen visar — att de försök till anvisningar som utskottsmajoriteten har fastnat för icke är tillräckliga. Det kommer att resultera i att den tekniska utbildningen inom vuxenutbildningssektorn helt eller delvis kommer att raseras på en rad orter. Vi har exempel på dettat.ex. i Uppsala och i Göteborg där det visar sig att det redan i dag går åt ett timantal som betydligt överstiger de högst 1000 timmar som den särskilda delramen ger utrymme för. Denna särskilda delram skall även användas för andra utbildningar, som Ingvar Johnsson mycket riktigt nämnde, nämligen för handikappade o.d. Att man genom att samordna olika kommuners särskilda delramar skall kunna lösa detta problem är fullständigt otänkbart. I Göteborg går det per år åt ungefär 4 000 timmar. Hur många timmar skall omkringliggande kommuner kunna avstå för att man skall täcka detta behov? Jag finner det fullständigt otänkbart att den här frågan skall kunna lösas på det sättet.
Herr talman! Jag skulle vilja be Ingvar Johnsson att han läser vår reservation 2 om gemensamma intagningsnämnder mer noggrant. Vi säger inte att gemensamma intagningsnämnder alltid skall vara ett absolut krav, utan vi säger att det är naturligt med en gemensam intagningsnämnd för gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen där en sådan är praktiskt möjlig att tillskapa. Som jag sade tidigare är det ganska viktigt att den här möjligheten finns, vilket man från utskottsmajoritetens sida inte har velat gå med på. Skall det vara någon mening med de samverkansprojekt som bedrivs ute i skolorna måste detta få vara en naturlig del av det hela. Jag kan inte riktigt förstå oviljan mot att åtminstone ge kommunerna möjlighet att göra på det här sättet. När det gäller betygen säger man att elever i den kommunala vuxenutbildningen skall gå någon annanstans. Detta resonemang håller inte. Vi har två grundutbildningsformer — ungdomsskolan och den kommunala vuxenutbildningen — som är två likvärdiga skolformer. Det allra bästa vore naturligtvis om man hade två likvärdiga betygssystem. Hur de skall se ut får framtiden utvisa. Det är inte säkert att den femgradiga betygsskalan alltid är den allra bästa. Men i detta läge bör det vara riktigt att man har samma betygsskala när det gäller likvärdiga utbildningar. Det finns inget skäl angivet vare sig i propositionen eller i betänkandet som är hållbart om man vill avskaffa den femgradiga betygsskalan. Jag kan se ett enda skäl, nämligen att man ytterligare vill strama åt möjligheterna för 18-åringarna att komma in t.ex. i en gymnasieutbildning där det finns plats. Jag skulle vilja att Ingvar Johnsson redovisade något annat skäl som är mer godtagbart.

Herr talman! Jag vill börja med att säga några ord till Göran Allmér om avgifterna. Det låter oskyldigt när Göran Allmér säger att besparingarna inte behöver slå igenom alltför mycket i form av minskad verksamhet om man inför avgifter. Det låter också på moderaterna som om det inte skulle behöva vara tal om särskilt höga avgifter. Men 150 milj.kr. är ändå väldigt mycket. Jag måste därför fråga Göran Allmér: Menar ni att verksamheten inom komvux skall minskas i mycket stor utsträckning, eller menar ni att man skall införa mycket höga avgifter? Det måste vara fråga om ettdera. Linnea Hörlén är upprörd över att jag har sagt att folkpartiet har en negativ inställning till vuxenutbildningen. Ni har inte visat det i ord och tidigare kanske inte i handling heller, men de ekonomiska konsekvenser som redovisades i våras visar ändå att det är så! Sedan säger hon att folkpartiet vill prioritera de svagaste, exempelvis eleverna inom grundvux. Jag har inte kunnat finna att folkpartiet har föreslagit större anslag till grundvux än vi har gjort. När det gäller betygen är ändå normalsituationen att eleverna på grundskolenivån går vidare till gymnasieskolenivån inom komvuxsystemet. Jag tycker inte heller att betygens värde med hänsyn till vad kommande arbetsgivare kan anse är något speciellt starkt argument. Svenska arbetsgivareföreningens och LO:s gemensamma ståndpunkt är kanske ett stöd för tanken att man inte skall tillmäta det argumentet alltför stort värde. Vad sedan gäller frågan om en särskild intagningsnämnd vill jag framhålla att skillnaderna mellan intagningen till komvux och intagningen till gymnasieskolan är ganska stora. Intagningen till komvux skall ändå främst grundas på de sökandes behov av den sökta utbildningen. Därför skiljer sig arbetssätten vid intagningen. Det som utskottet hänvisar till — möjligheterna att ha ett personsamband — kanske kan vara en bra lösning för att få ett visst mått av samordning. Sedan några ord om de tekniska kurserna. För varje 30-kurs som ersätts med en liten kurs på fem deltagare blir det ändå 25 elever färre som får utbildning! Jag måste då ställa frågan: Mot vem är detta generöst? Skulle vi få så få timmar inom komvux som moderaterna föreslår, är det troligast att kommunerna inte alls har råd att satsa på kurser med få deltagare.
Herr talman! Ingvar Johnsson tog åter upp frågan om avgiftsfinansiering och undrade hur vi fick det hela att gå ihop. Det är onekligen på det sättet — vilket har vidimerats av flera talare — att statsmakterna f.n. inte har obegränsade resurser. Vi är tvungna att spara, och vi måste spara också inom utbildningsområdet. Och det är vad vi har föreslagit. Vilka effekter detta sparande skall få i kommunernas anordnande av vuxenutbildning skall enligt vår uppfattning avgöras av kommunernas egen prioritering av sin verksamhet. Vi i Sveriges riksdag skall alltså inte säga att det är den eller den utbildningen som inte skall komma till stånd. Med en avgiftsfinansiering, menar vi, ökar man då möjligheten för kommunen att anordna utbildningar som eljest icke skulle kunna komma till stånd. Här har talats om den tekniska utbildningen och det ringa antalet deltagare i kurserna, och det har hävdats att detta med nödvändighet kommer att slå mot andra typer av kommunal vuxenutbildning. Det är fullt klart att det måste bli så. Men vad som är väsentligt i sammanhanget, Ingvar Johnsson, är att också bedöma hur viktiga för samhället de olika typerna av utbildning är. Vi har en mycket snabb teknisk utveckling i vårt samhälle. Från moderat sida har vi ansett — och det har också Ingvar Johnsson framhållit i sina inlägg här — att vi måste se till att samhällets medborgare är rustade att möta denna snabba tekniska utveckling. Därför är teknisk utbildning så viktig att vi måste ha kvar dispensreglerna för att se till att teknisk utbildning verkligen kan komma till stånd.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
Jag vet inte om Ingvar Johnsson känner till det, men i den försöksverksamhet som startade i höstas är det framför allt de mindre kommunerna som begärt och fått tillstånd att börja försöksverksamhet med samverkan mellan komvux och gymnasieskolan. Och för dem vore det naturligtvis mycket praktiskt och bra om man kunde ha en gemensam intagningsnämnd. Jag tycker att det är litet stelbent att inte ens ge dem den möjligheten.

Herr talman! Jag uppfattade inte att jag fick något svar från Göran Allmér när det gällde besparingarna. Moderaterna talar ändå om att ta bort 150 milj.kr. för ca 2,7 miljoner studietimmar. Är det då så att ni tänker behålla volymen med hjälp av avgifter, måste det innebära avgifter på tusentals kronor för en helårsstuderande i komvux. Då kommer väldigt många att slås ut. I annat fall tänker ni minska verksamheten med 40-50 20. Det skulle ställa väldigt många utanför den här möjligheten. Sedan till betygen! Det har redovisats en rad nackdelar med den femgradiga skalan — på den punkten har jag fått ett visst medhåll av meddebattörerna. Det kan bli ett hinder när det gäller rekryteringen av kursdeltagare ur prioriterade målgrupper, och det kanske försvårar vuxenanpassningen av studierna. Men det viktiga är ju ändå — det har jag tidigare påpekat — att elever som kommer från grundskolans ungdomsdel och elever som kommer från komvux grundskoledel sällan konkurrerar med varandra. Därför är det problemet överdrivet. Jag vänder mig så än en gång till moderaternas och folkpartiets ledamöter i frågan om kurser med fem deltagare. Majoriteten har föreslagit åtgärder som kommer att lösa de flesta av problemen. Men i de fall där man inte till fullo når en lösning gäller det att göra prioriteringar. Ni säger er vilja ha många fler kurser med fem deltagare i större kommuner. Jag frågar mig om det är en rimlig prioritering. Med det, herr talman, anser jag att det klart har framgått att majoritetsförslaget är det förslag som bäst kommer att stödja de vuxna i en utbildningssituation.

Herr talman! Jag skall lämna några synpunkter med anledning av Karl-Erik Hälls och min motion 1983/84:2884. När komvuxverksamheten beslutades 1967 angavs som ett viktigt syfte att erbjuda studier enligt studieplanerna för grundskolans högstadium och det som nu utgör gymnasieskolan. Ett klart uttalat syfte var att ta hand om den begåvningsreserv som kunde behöva en formell kompetens för fortsatta studier på just gymnasium och högskola. Under årens lopp har inriktningen av verksamheten kommit att förändras. Den särskilda läroplanen för vuxenstuderande, som antogs av riksdagen 1982, och den nu föreliggande propositionen ger många exempel på detta. Utvecklingen från sammanhållna grundskoleoch gymnasiekurser mot etappkurser i enstaka ämnen och särskilda yrkesinriktade kurser är märkbar. I propositionen, som nu behandlas, betonas dessutom att verksamheten i högre grad än tidigare bör bedrivas som deltidskurser. Ett ytterligare steg mot ökad anpassning till den snabbt föränderliga arbetsmarknaden tas också genom att uppdragsutbildning införs. Man kan alltså konstatera att komvuxverksamheten blir mindre bunden än tidigare, mer flexibel och mer inriktad på kortare utbildningsinsatser. Detta ger anledning att påminna om de diskussioner som förts under årens lopp om gränsdragningen mellan komvux och folkbildningsarbetet. I början av 1980-talet tycks problemen ha varit relativt små, men under det senaste året har framkommit vissa tecken på att tidigare gränsdragningsproblem återkommer. I en kärv ekonomi där återhållsamhet är nödvändig är det inte onaturligt att vissa motsättningar uppstår. Företrädare för det institutionella utbildningsväsendet ser fördelar i komvux. På sikt ser man också en situation med vikande ungdomskullar och därav följande sysselsättningsproblem för lärarkåren. Företrädare för folkbildningsarbetet upplever att man i vissa fall kan erbjuda alternativ till komvuxverksamheten som är bättre, i andra fall minst lika bra, men att man slås ut av ekonomiska skäl. Det gäller särskilt när deltagarna väljer komvux av ekonomiska skäl i stället för en idéburen verksamhet i studieförbundsregi. Deltagaravgifterna för studiecirklar ligger i dag ganska högt. Med utgångspunkt i dessa ganska naturliga risker för framtida meningsmotsättningar kan det finnas anledning att nu aktualisera dessa frågor. Utbildningsutskottet har i sitt betänkande citerat folkbildningsutredningens beskrivning av mål, uppgifter och organisation för folkbildningsarbetet resp. komvux. Det förslag till nya regler för komvux som nu införs kan något ändra kännetecknen för komvuxverksamheten. Det finns därför anledning att peka på några problemområden. Ämnet samhällskunskap, som omfattar endast 45 lektioner i etapp 1 och 3 samt 100 lektioner i etapp 2, kan ses som ett exempel. Komvux skall självfallet anordna kurser som inslag i sammanhållna kompetensgivande studier. Kurser när kompetenskrav ej finns bör bedrivas av studieförbunden. Orienteringskurser skall enligt utbildningsutskottet kunna anordnas för vuxna, som efter allsidig information överväger att påbörja kompetensgivande studier i komvux, och skall ge en realistisk uppfattning om vad studierna innebär. Det sagda betyder en viktig markering, men det hade varit värdefullt om utskottet också betonat att omfattningen av dessa icke läroplansbundna studier skall anpassas till omfattningen av de studier som de skall orientera om och inte får bli en resurs för allmänna, ej läroplansbundna studier. Utskottet har modifierat propositionens förslag om att högst 1 000 studietimmar skulle få användas i alla kommuner för grupper om minst fem deltagare och angivit att högst 50 20 av totalantalet timmar får utnyttjas för avsett ändamål. Detta är bra. Även om talet 50 26 av alla timmar skulle ha kunnat vara än lägre, är förslaget en viktig markering liksom uttalandet att verksamheten bör utvärderas efter tre år. När det gäller särskilda yrkesinriktade kurser och uppdragsutbildning vill jag framhålla att mycket talar för att denna typ av verksamhet blir alltmer omfattande. Här startas en mängd kurser utan koppling till den tidigare läroplansbundna och kompetensgivande verksamheten. Många av kurserna inom ramen för uppdragsutbildning kan komma att vara av samma slag som studieförbundens kurser, exempelvis i datakunskap. Skillnaden kan tänkas bli den att arbetsgivarna gärna vill samarbeta med komvux för att få en ”neutral” och produktionsinriktad kurs, medan arbetstagarna skulle ha önskat att få delta i en studiecirkel, där även datateknikens konsekvenser för produktionsförhållanden och arbetsmiljö skulle kunna diskuteras och analyseras. I vår motion har vi föreslagit att riksdagen skall begära en noggrann uppföljning av den verksamhet som blir en konsekvens av komvuxpropositionen. Utbildningsutskottet avstyrker vårt förslag med hänvisning till att det ankommer på SÖ att successivt utvärdera varje reform inom sitt område. Vi utgår givetvis från att SÖ:s ledning följer den nya verksamheten och tillser att gällande bestämmelser efterlevs i alla avseenden. Den utbildningspolitiska värderingen borde dock få göras i en bredare krets av samhälleligt valda representanter — detta med tanke på det exempel som jag tog upp beträffande datautbildningen. Herr talman! Jag har velat framföra dessa synpunkter med anledning av vår motion, men jag yrkar bifall till utskottets hemställan i dess betänkande nr 1.